Herr talman! Det normala är att Sverige i likhet med andra stater erkänner nya stater som upprättas och inleder diplomatiska förbindelser med dem. När det gäller en grupp stater har man länge avvikit från denna praxis. Trots att Tyska demokratiska republiken och Demokratiska folkrepubliken Korea redan har många år på nacken har den svenska regeringen inte velat upprätta diplomatiska förbindelser med dem. Beträffande Demokratiska republiken Vietnam var förhållandet under många år detsamma, men på den punkten har numera som bekant en ändring ägt rum. Ingen har kunnat påvisa några nackdelar av att denna erkännandefråga äntligen löstes efter många års debatt. När regeringen tog det nödvändiga initiativet i förhållande till Nordvietnam fick den tvärtom allmänt erkännande. Talar inte all sannolikhet för att ett svenskt erkännande av DDR och Nordkorea skulle få liknande gynnsamma verkningar? Det finns inga som helst godtagbara skäl till att Sverige beträffande DDR, Nordkorea och även republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering skall följa andra principer än de som är normala, d. v. s. att främmande stater erkänns och att diplomatiska förbindelser upprättas. Erkännande av dessa stater skulle vara ett bidrag till säkerheten och freden i Europa och i hela världen. Den motsatta ståndpunkten, att inte erkänna dessa stater, utgör däremot ett stöd för de krafter som hotar freden eller redan bedriver anfallskrig. Samtidigt som jag tackar utrikesministern för att han besvarat min interpellation, måste jag därför beklaga regeringens negativa inställning. Utrikesministern hävdar i sitt svar att ingenting hänt sedan han senast redovisade skälen för regeringens ståndpunkt. Det är knappast riktigt. År läggs till år efter det andra världskrigets slut. Vi har nyss upplevt 25-årsdagen av segern över Hitlerfascismen. Det är mer än 20 år sedan Tyska demokratiska republiken och Demokratiska folkrepubliken Korea grundades. Det framstår för varje dag och varje år alltmera som en eftersläpning, om man skall uttrycka sig milt, att Sverige inte har normala förbindelser med dessa båda stater. Den revolutionära regeringen i Sydvietnam är inte så gammal, men den framstår alltmera som den lagliga regeringen, som den verkliga representanten för Sydvietnams folk. Skulle det inte, herr utrikesminister, vara en fördel att lösa dessa tre erkännandefrågor på en gång? Sverige skulle alltså upphöra med den hittillsvarande diskrimineringen av vissa stater och erkänna det faktiska läget, erkänna alla de stater som faktiskt existerar. Ett sådant tillämpande av de normala principerna för erkännandefrågor skulle föra regeringen över och förbi de argument som har utvecklats under årtionden mot ett erkännande av den ena och andra staten. En sådan åtgärd skulle vara desto mera positiv som de skäl utrikesministern anför mot en lösning av erkännandefrågorna för varje år synes allt mindre giltiga. Allt fler stater erkänner också de tre berörda staterna och regeringarna. Demokratiska folkrepubliken Korea har diplomatiska förbindelser med 27 stater. Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering har hittills erkänts av 25 stater. Tyska demokratiska republiken har erkänts av 24 stater, den senaste av dem Algeriet. För var och en av de tre staterna finns det mycket påtagliga speciella skäl som kan anföras för ett svenskt erkännande. Till dem skall jag återkomma. Vad jag just nu vill trycka på är möjligheten av att regeringen på en gång löser de tre erkännandeproblem som finns. Det skulle alltså, som jag redan framhållit, betyda att Sverige över hela linjen tillämpar vad som är normalt i förhållande till andra etablerade stater, nämligen att dessa erkänns och att man anhåller om diplomatiska förbindelser med dem. Vad är utrikesministerns åsikt om denna möjlighet?

Herr talman! På den fråga som jag ställde i mitt anförande kan det naturligtvis ges ett mycket kort svar. Men de få ord som utrikesministern yttrade var inget svar alls på frågan. Utrikesministern hänvisar återigen till vad utrikesutskottet har uttalat och vad riksdagen sedan godkänt. Utrikesutskottet brukar i sin tur försvara utrikesministerns och regeringens ståndpunkt. På det viset kan man naturligtvis spela bollen mellan sig i all oändlighet, men man för inte spelet framåt. Det avgörande i diskussionen måste ju vara sakskälen, och jag kan inte anse att dessa är starka i interpellationssvaret. Jag tvingas därför, herr talman, att mycket kort ingå på de sakskäl som har anförts när det gäller vart och ett av dessa tre länder, eftersom utrikesministern icke ville ta upp den diskussion som jag försökte få till stånd genom mitt föregående anförande. Mot ett erkännande av Tyska demokratiska republiken anförs egentligen bara två skäl. Det första är att ett erkännande inte skulle förbättra förutsättningarna för en lösning av Tysklandsfrågan. Det andra är att man nu befinner sig i en förhandlingsperiod och satt initiativ från andra staters sida därvid skulle kunna verka störande eller t.o.m. försvårande. Med en lösning av Tysklandsfrågan kan man naturligtvis avse olika saker. Men om man därvid avser att en fredstraktat äntligen kan slutas och efterkrigsgränserna slutligen kan godkännas har jag svårt att förstå hur detta skall kunna gå till utan att Tyska demokratiska republiken accepteras som avtalspartner. Utrikesministern citerar också en formulering om upprättande av ett enat Tyskland, och det är möjligt att det är detta han avser med en lösning av Tysklandsfrågan. Det skulle alltså vara ungefär samma argument som tidigare anförts och som lyder att man inte kan erkänna två tyska stater, därför att man då bidrar till att permanenta Tysklands delning. En tysk återförening kan åstadkommas på två sätt. Den möjlighet vi vill se förverkligad är ett växande fredligt samarbete mellan de båda tyska staterna med en framtida återförening på en demokratisk grundval som slutmål. Men ett förtroendefullt samarbete är möjligt endast mellan likaberättigade stater. Det förutsätter med andra ord att DDR erkänns, både av Västtyskland och övriga stater. Den andra möjligheten är krig och annektering, och den önskar väl ingen av oss. Om man önskar ett fredligt samarbete mellan de båda staterna i Europas mitt, bör man alltså verka för ett folkrättsligt erkännande av Östtyskland. Det är riktigt att förhandlingar pågår och att det sker under svåra förhållanden. Men i det läget finns det all anledning att understödja de krafter i Västtyskland, som arbetar för en normalisering av förbindelserna med öÖsttyskland. Det kan Sverige göra genom att erkänna DDR. Vad sedan gäller Nordkorea är det enda argument som anförs, att ett svenskt erkännande skulle kunna verka störande på Sveriges deltagande i övervakningskommissionens verksamhet och därigenom komplicera kommissionens arbete. Sverige deltar i denna övervakningskommission på grundval av stilleståndsavtalet 1953, men detta ansågs inte vara något hinder för oss att några år senare erkänna Sydkorea. Sverige deltar i övervakningskommissionen som ett neutralt land, vilket uttryckligen framhävdes av regeringen när denna på sin tid accepterade medlemskap i kommissionen. Men det kan inte sägas vara uttryck för någon konsekvent neutralitetspolitik att erkänna den stat som upprättats i södra Korea, men inte den stat som existerar i norra delen av detta land. Det är inte orim ligt att anta att Sverige t.o.m. skulle få lättare att fullgöra sitt uppdrag i övervakningskommissionen, om man intoge samma ställning gentemot de båda stater vid vilkas gräns kommissionen är verksam. Beträffande slutligen erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam anförs endast att ett separat svenskt initiativ i erkännandefrågan inte skulle vara ägnat att underlätta en lösning av konflikten. Det har emellertid klart visat sig att Sveriges erkännande av Nordvietnam fått uteslutande positiva verkningar. Att vårt land upptar diplomatiska förbindelser med republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och helt bryter med marionettregeringen i Saigon borde vara en naturlig konsekvens av solidariteten med det vietnamesiska folket. Det skulle även utgöra ett bidrag i riktning mot en lösning av konflikten och ett slut på stridigheterna, vilket endast kan komma till stånd genom att USA-regeringen drar tillbaka sina trupper. Herr talman! Om jag går igenom de konkreta skäl som har anförts för eller emot ett erkännande av DDR, Nordkorea och PRR, kan jag alltså inte finna annat än att skälen för ett svenskt erkännande är helt övervägande.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

Att svårigheter att få låna pengar till nya maskiner förelegat har inte förbättrat situationen. I gränstrakterna har ett samarbete över gränserna etablerats. Man hjälper varandra bl.a. genom uthyrning av maskiner, och det är ju riktigt. Men när sådana förhyrningar av maskiner sker stöter man ofta på administrativa svårigheter till följd av omständliga tullbestämmelser. Även om tullavgifterna restitueras när maskinerna går tillbaka uppstår kostnader och besvär. Då mekaniseringen ökar alltmera, liksom också samarbetet över gränserna, tycker man att bestämmelserna kunde göras enklare och smidigare. Man har ju på senare tid från de nordiska regeringarnas sida talat om ett Nordek, varigenom gränserna i fråga om tull m.m. skulle upphöra. Varför skulle man då inte kunna börja med att förenkla och få en generell tullfrihet för exempelvis skogstraktorer? Sedan jag framställde denna interpellation har tre månader förflutit, och finansministern säger nu att skogsägarna fått temporär tullfrihet och skattefrihet, och det är bra att så har skett. Men finansministern vill inte införa en generell tullfrihet. Det bör finnas ett tullskydd, säger han.

Herr talman! Som framhålles i min interpellation är det från allmän synpunkt givetvis angeläget att det faktiska skatteuttaget hos varje enskild skattskyldig så fullständigt som möjligt motsvarar vad som enligt gällande skatteregler kan och skall utdebiteras. En sådan perfektion är naturligtvis inte helt möjlig i praktiken men alltså eftersträvansvärd. Huvudsakligen två vägar står härvid till buds: bättre upplysning om skattereglerna till allmänheten och bättre skattekontroll. Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation samtidigt som jag konstaterar, att både då jag den 6 mars framställde interpellationen och då den nu besvaras stort utrymme ägnas i dags Pressen åt olika spörsmål i anknytning till skattetryck, skattemoral och skattefusk. Detta visar hur ständigt aktuella hithörande problem är, problem som medborgarna ofta upplever som djupt ingripande i deras förhållanden såsom samhällsmedlemmar. Jag tillåter mig därför ställa in min interpellation i ett något vidare sammanhang. Den gäller dock förhållandena på detta område i hela landet. Interpellationen avsåg att följa upp min motion vid årets riksdag om förbättrad samhällsinformation i skattefrågor. Motionen är numera behandlad av riksdagen. Med tillfredställelse kan — mera i förbigående — konstateras att bevillningsutskottet anslutit sig till mina i motionen framförda synpunkter. Utskottet gör detta bl.a. med ett utta lande, som har viss relevans vid bedömningen av de i interpellationen resta frågorna om skattekontroll. >En skärpning av straffen för skattefusk 1eder till ökat statligt engagemang i informationsfrågan> säger utskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande. Jag hoppas för min del att detta uttalande bl.a. medför konsekvenser vad gäller de personella och övriga resurserna vid uppbyggnaden av enheten för utbildning och information inom det nya riksskatteverket. Jag tror att min förhoppning är välgrundad, eftersom finansministern, då han och jag tidigare diskuterat informationsfrågan, har visat stort intresse för denna fråga. Skattefusk och dess beivrande genom bättre kontroll, t.ex. i form av skatterazzior inriktade på vissa skatteobjekt, diskuterades livligt i pressen vid den tidpunkt då jag ställde interpellationen. Just nu pågår en delvis annan debatt — den rör sig om medborgarnas attityder till olika skattetyper och speciellt då marginalskatterna, som genom inflationen och alldeles oavsett skattereformens förverkligande nästa år automatiskt och = fortskridande ytterligare skärps. Den offentliga uppmärksamheten kring dessa attityder har utlösts av publiceringen av slutresultatet av den sociologiska attitydundersökning, som skattestrafflagutredningen har initierat. De delar av denna undersökning, som nära anknyter till frågorna i min interpellation har dock utredningen redan i slutet av fjolåret offentliggjort i bil. 5 till sitt då avgivna betänkande — något som på sina håll tycks ha blivit förbisett. Trots att man med utgångspunkt i resultaten från denna undersökning tycks kunna anta att så mycket som var fjärde svensk någon gång torde ha lämnat medvetet oriktiga deklarationsuppgifter, anser omkring 80 procent av de tillfrågade att skattebrott är så förkastliga, att samhällsreaktionerna bör skärpas, vilket rimligtvis aktualiserar även kontrollfrågan. Ungefär lika stor eller något större andel anser att skatten skulle kunna bli betydligt lägre om alla deklarerade rätt. Det talas som bekant allmänt om att det rör sig om miljardbelopp som genom skattefusk skulle undanhållas det allmänna. Ingen vet naturligtvis säkert hur stora summor det kan vara fråga om, men att det är stora belopp det gäller torde man kunna räkna med. Kanske kan förlusten för det allmänna något minskas genom förskjutningen från direkt till indirekt skatt enligt årets skattereform, något som innebär vissa möjligheter till ökad kontroll. Dessa skulle ju öka betydligt genom definitiv källskatt, om en sådan kan konstrueras på ett tekniskt tillfredsställande sätt och i övrigt befinnes lämplig. Jag vill i detta sammanhang gärna passa på att fråga finansministern hur det ligger till med den Hedborgska utredningen i denna skattefråga. Riksdagsberättelsens besked är att utredningen, som tillsattes år 1965, skall slutföra sitt arbete i år. Någonting därutöver är inte känt. Det finns säkerligen ytterligt få om ens någon som skulle vara beredd att tolerera skattefusk. Vilken inställning man än må ha till skattetrycket och dess fördelning måste försök att — vid sidan om strävanden att genom politiska beslut få till stånd ändringar i skattepolitiken — lätta på detta tryck för någon enskild eller grupp genom olagligheter i form av skattefusk med all kraft bekämpas genom bättre skattekontroll och lämpliga straffpåföljder. Det är glädjande att en bred folkopinion enligt den verkställa — attitydundersökningen är så medveten om detta. Det var emellertid påstådd ojämnhet vid bekämpandet av skattebrott som kom mig att framställa min interpellation. Finansministern tänker i sitt svar mera på effektiviseringen av den regionala skatteorganisationen och avser väl då taxeringsväsendet. Men en väsentlig del av skattekontrollen sker enligt nuvarande ordning genom polisen, näm ligen vid misstanke om skattebrott. Jag har för min del i första hand tänkt på polissidan i kontrollarbetet. Enligt skattestrafflagutredningens betänkande, som i huvudsak tillstyrkts av remissinstanserna, har nu gällande ordning med generell inkoppling av polisoch åklagarmyndigheter och domstolar, då det föreligger misstanke om skattebrott, fungerat mindre väl. Det konstateras i betänkandet att förarbetet till domstolsprövning av sådana mål är onödigt omständligt och «dessutom opraktiskt med hänsyn till att gärningen enligt vad utredningen kunnat konstatera i flertalet fall är av mindre allvarligt slag. Denna ordning kan uppenbarligen genom lätt uppkommande anhopning av mål hos polisen leda till just sådana ojämnheter som dem som alltså offentligen påtalats. Om detta skett med fog eller inte skall jag låta vara osagt. Som finansministern säger i svaret saknas statistik, som möjliggör jämförelser från tid till tid och från en ort till en annan. En risk för att ojämnheter skall uppkomma ligger dock tydligen inbyggd i själva uppläggningen av utredningsgången i dessa mål som är tung och personalkrävande. Med all reservation för tidningsuppgifternas riktighet skulle skattekontrollen enligt dessa trots allt vara effektivare i Stockholm än i övriga delar av landet. Förra året ökade de noterade skattebrotten i Stockholm med 22 procent jämfört med 1968, då ökningen var inte mindre än 108 procent. Om detta är en faktisk ökning eller uttryck för en lokal effektivisering av skattekontrollen är inte lätt att veta. I vilket fall som helst kom förra året inte mindre än 24 miljoner kronor fram såsom från beskattning undanhållna medel, ett belopp som är lika stort som motsvarande belopp för fem år sedan avseende hela landet. Ett par länsåklagares klagomål nyligen över personalbrist, som gör att man inte hinner att före preskribtionstidens utgång klara ens verkligt stora skatte mål, pekar möjligen i riktning mot att det skulle kunna ligga något i uppgiften om ojämnhet i kontrollverksamheten — i varje fall på polissidan. Jag har, herr talman, som stockholmare inte minsta anledning att invända mot en hundraprocentigt tillfredsställande skattekontroll i Stockholm. Från allmänna rättssäkerhetssynpunkter och med tanke på det allmännas växande behov av skattemedel bör man dock självfallet söka medverka till att åtgärderna mot skattefusk får en utformning i fråga om personaltillgång o. d., som gör dem fullt tillfredsställande för hela landet. Detta är ju också finansministerns mening. Men detta måste, åtminstone tills vidare, även gälla polispersonal för skattebrottsutredningar såsom en del av skattekontrollen. Man kan i varje fall inte effektivt bekämpa skattefusk bara med t.ex. straffskärpningar, varom förslag på grundval av skattelagsutredningens betänkande aviserats. Det gäller alltså även effektiviteten i tillämpningen i alla led av gällande bestämmelser. Här är det ytterst fråga om att upprätthålla principen om allas likhet inför lagen, alltså en jämlikhetsaspekt.

De båda länsåklagarnas klagomål måste då också fullt ut beaktas. Det skulle därför vara tacknämligt om finansministern ville något kommentera dessa klagomål. Bäst vore det naturligtvis om man kunde minska kontrollverksamheten utan att de av finansministern nämnda rättvisekraven åsidosattes. Därför tilllåter jag mig också upprepa min fråga om när den Hedborgska utredningen om definitiv källskatt är att vänta. Jag är givetvis också intresserad av att från finansministern få ytterligare upplysningar om arbetet inom denna utredning.

Herr talman! Jag konstaterar att finansministerns replik inte gav mer information än den jag hade förut. På min första fråga — beträffande förstärkningen av polispersonalen — fick jag inget svar. Jag vore mycket tacksam om finansministern ville säga någonting även om den saken. Jag ser den som en viktig del av den nuvarande kontrollordningen, även om jag efter läsningen av skattestrafflagutredningens betänkande vet — eller i varje fall tror mig veta — att denna kommer att ändras när utredningens förslag genomförs.

Herr talman! Fru Mogård har frågat statsministern om han vill vidta åtgärder, så att den enskildes integritet och valfrihet då det gäller anslutning till politiskt parti blir bättre skyddade än under nuvarande förhållanden. Frågan har överlämnats till justitieministern för besvarande. Interpellationen tar sikte på den kollektiva anslutningen av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet. Riksdagen har åren 1965, 1966, 1967 och 1968 avslagit motioner som syftat till förbud mot kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar till politiskt parti. även i år har riksdagen behandlat motioner med detta syfte och därvid intagit samma ståndpunkt som tidigare. Regeringen har inte någon annan uppfattning än riksdagsmajoriteten om det angelägna i att slå vakt om fackliga och politiska organisationers rätt att ensamma bestämma över egna angelägenheter. Regeringen överväger inte några lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som begränsar denna rätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för att han lämnat ett svar i anslutning till min interpellation. De flesta människor har en benägenhet att bedöma andra och andras förhållanden efter sig själva och sin egen lilla värld. Jag hemfaller naturligtvis åt denna oftast fördärvliga vana om jag föreställer mig att det i kanslihuset råder samma brådska och hets som här i huset under vårsessionens sista, hektiska veckor. Det är i varje fall en tänkbar förklaring till att statsrådets svar inte har så mycket sammanhang med vad jag har frågat. Det hade verkligen varit oförsynt av mig att ta upp kammarens tid med en interpellation i en fråga som redan under sessionen debatterats och avgjorts. Jag är inte ens säker på att jag skulle ha fått kammarens tillstånd att framställa en sådan interpellation. Jag har ingalunda frågat om regeringen är beredd att införa förbud mot kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar till politiskt parti. I den frågan är åsikterna inom oppositionspartierna väl kända. Statsrådet Lidboms principiella uppfattning känner jag inte till, men den pragmatiska inställningen till företeelsen är ju helt klar. Min interpellation ger inte anledning till några som helst kommentarer kring dessa åsiktsskillnader. Interpellationen utgår i stället från det faktiska förhållandet att rätt till kollektiv anslutning av medlemmar till politiskt parti föreligger i vårt land. Statsrådet och jag är säkert helt ense om att skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna är en viktig angelägenhet, långt viktigare än t.ex. skyddet för egendom. Yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet o.s.v. skall skyddas, inte i första hand för partier och grupper utan för individen. Vi är säkert också eniga om vikten av att skydda individen t.o.m. för risken att dessa friheter skulle kränkas. Anslutningen till politiskt parti torde få hänföras till området medborgerliga frioch rättigheter. Nu anser anhängarna av kollektiv anslutning att individens rätt vid sådant förhållande är skyddad, och man stöder detta påstående på två faktorer: beslutet fattas vid fackföreningsmöte i demokratisk ordning med enkel majoritet och rätt till reservation mot beslutet föreligger. Dessa för den enskildes frihet skyddande faktorer har med stor kraft betonats, senast vid debatten här i kammaren den 25 februari. Vad nu gäller den första punkten skulle individens rätt kunna tänkas vara garderad på så sätt att till sådant fackföreningsmöte utgår personlig kallelse med föredragningslista bilagd så att varje medlem underrättas om att mötet har frågan om kollektiv anslutning på dagordningen. Så sker enligt uppgift inte alltid. Ibland utgår personlig kallelse utan bilagd dagordning, och ibland inskränks kallelsen till en annons eller ett anslag. Det vore naturligtvis tänkbart att särskilt stadga att beslut om kollektiv anslutning, ett beslut som enligt vad vi är eniga om har en ganska speciell karaktär, inte skulle få fattas med mindre än att varje medlem personligen har meddelats att frågan skall tas upp. Förslag i denna riktning har varit uppe till diskussion i justitiedepartementet, jag tror att det var på 1930-talet, men ingenting har hänt sedän dess. Men i dag kan ett sådant stadgande inte bli särskilt meningsfullt, sedan allt fler fackföreningar gått upp i storavdelningar och beslutanderätten alltså i realiteten utövas inte av de enskilda medlemmarna själva utan av ett representantskap. Då återstår den andra punkten som skydd för individens politiska integritet, nämligen reservationsrätten. För att reservation i någon realistisk mening skall existera förutsätts att de av beslutet berörda har kännedom om beslutet. Som jag anfört i min interpellation måste informationen till de berörda betraktas som högst otillfredsställande. Jag säger inte att detta gäller helt över lag, men det finns tillräckligt många fall för att man skall anse att informationen är otillfredsställande. Det spelar för övrigt ingen roll om antalet om beslutet okunniga är stort eller litet. Ett skydd för den individuella åsiktsfriheten kräver att garantier skapas för att ingen är eller kan riskera bli undandragen kännedom om ett sådant beslut och därmed undandragen möjlighet att reservera sig mot beslutet. Min fråga, som jag alltså bedömde vara av sådan vikt att jag ställde den till statsministern, gällde om regeringen ville vidta åtgärder så att den enskildes integritet och valfrihet då det gäller anslutning till politiskt parti skyddas bättre än under nuvarande förhållanden, d.v.s. om regeringen är villig att utfärda tvingande bestämmelser om informationsskyldighet till de av beslut om kollektiv anslutning berörda. Jag vore tacksam om statsrådet Lidbom ville besvara den frågan.

Herr talman! Det var med en viss förvåning jag lyssnade på fru Mogårds anförande. Hon började med att säga att hennes fråga över huvud taget inte gällde det ämne som riksdagen debatterade senast i februari i år, nämligen en lagstiftning i någon form om förbud mot eller begränsning av kollektivanslutningen, utan hennes fråga gällde arbetsmetoderna inom fackföreningarna. När anförandet led mot sitt slut återkom likväl frågan om lagstiftning. Fru Mogård hade velat fråga statsministern men frågade nu mig, om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att införa tvingande bestämmelser beträffande information om reservationsrätt i samband med kollektivanslutning. Nu är vi tillbaka till frågan, om statsmakterna skall genom lagstiftning lägga sig i fackföreningarnas val av arbetsmetoder. Regeringens principiella inställning är känd: regeringen anser att det inte bör ske. Rent allmänt vill jag bara helt kortfattat säga, att jag delar fru Mogårds uppfattning att det är önskvärt att möjligheten att reservera sig mot beslut om kollektivanslutning blir känd av så många som möjligt. Fackföreningarna bedriver en verksamhet i detta syfte. Fru Mogård vill inte påstå att förhållandena överallt är otillfredsställande, men hon menar att de kanske är det ibland. Jag har inte anledning att nagelfara hur informationen bedrivs inom fackföreningarna, och jag är heller inte kompetent att besvara den frågan. Men jag gläder mig åt att fru Mogård och hennes partikamrater varje år hjälper till att sprida kännedom om både kollektivanslutningen och reservationsrätten. Det är bra att varje medlem i en fackförening där kollektivanslutning tillämpas blir påmind om sin rätt att reservera sig. Det är också bra att kollektivanslutningen hamnar i centrum för intresset på arbetsmarknaden.

Herr talman! Statsrådet Lidbom var nog inte närvarande den 25 februari vid debatten om kollektiv anslutning, om han tror att den fråga som då var uppe till debatt, nämligen grundlagsbestämmelser som förbjöd anslutning till ett politiskt parti, skulle vara detsamma som en fråga om att skydda individens åsiktsfrihet genom att göra det faktiskt möjligt att utnyttja reservationsrätten. Det framgår klart att statsrådet och jag har helt olika principiella uppfattningar om allvaret i de brister som föreligger — de informationsbrister som föreligger, såsom statsrådet här närmast skulle vilja kalla det. Statsrådet är helt nöjd med att jag härifrån hjälper till att sprida kännedom om att reservationsrätt föreligger. Eftersom jag anser att denna rätt är att hänföra till de väsentliga frioch rättigheter som vi bör slå vakt om, kan jag inte nöja mig med att man sprider kännedom om dess existens. Statsrådet har i sitt interpellationssvar skrivit — och han återkom nu till samma sak, delvis i andra ordalag — att fackliga och politiska organisationer ensamma har rätt att bestämma över egna angelägenheter. Då vill jag fråga: Anser statsrådet att beslut om kollektiv anslutning till ett politiskt parti har sådan karaktär att det berör den enskildes åsiktsfrihet? Anser statsrådet att reservationsrätten är ett nödvändigt skydd för individens politiska integritet i detta fall? Det brukar debattörer här i kammaren annars hävda när vi diskuterar kollektivanslutningen. Anser statsrådet att det skyddet är tillfredsställande garanterat i nuläget eller anser statsrådet att det räcker att vi någon gång om året försöker sprida kännedom om att reservationsrätten finns? Anser statsrådet verkligen att skyddet för individens åsiktsfrihet med förtroende kan lämnas till fackliga eller andra organisationer? Kan då kanske rent av även andra, nu grundlagsskyddade medborgerliga frioch rättigheter med förtroende lämnas till dem? Jag hyser det största förtroende för många organisationer, fackföreningarna inberäknade, men jag glömmer inte ett ögonblick att de består av enskilda människor som inte skall åläggas sådana tunga uppgifter. Det är inte organisationers »egna angelägenheter» att garantera medborgarna deras frioch rättigheter.

Herr talman! Det är för mig självklart att det beträffande kollektivanslutningen föreligger en fråga om personlig integritet, som förtjänar att uppmärksammas. Det är också uppenbart att reservationsrätten har betydelse i detta sammanhang. Fackföreningarna, som begagnar sig av kollektivanslutning, anser att reservationsrätten är det adekvata medlet för att tillgodose den enskildes behov av att kunna anmäla en avvikande mening. Jag vill tillägga att statsmakterna enligt min mening icke har någon anledning att överpröva den ståndpunkten. Det bör inte finnas någon lagstiftning på detta område, utan de fackliga organisationerna bör själva få bedöma sina arbetsformer, d. v. s. om de vill tillämpa kollektivanslutning eller inte. Dessa organisationer skall också få avgöra vil ken information de vill sprida om reservationsrätten och hur detta skall ske. Ingen fackförening drömmer om att tilllämpa kollektivanslutning utan reservationsrätt. Fru Mogård apostroferade den personliga integriteten. Jag framhöll att det i föreningssammanhang inte bara är fråga om personlig integritet, utan också ofta om avvägning mellan olika motstående intressen. När fackföreningarna bestämmer sig för kollektivanslutning med reservationsrätt är det ju därför att de finner att kollektivanslutningen är en smidig, bra och naturlig form för samarbete med den politiska delen av arbetarrörelsen, att det är en form som ger dem medinflytande över det politiska arbetet. Men fru Mogård vill inte se att här finns någonting annat än den personliga integriteten att väga in. Jag anser för min del att organisationernas rätt att själva bestämma är ett värde som man också hårt måste slå vakt om. Det är inte förvånande att fru Mogård har denna doktrinära attityd. Jag kan anföra ett historiskt exempel som i vissa, om inte i alla delar, är parallellt. När föreningsrätten 1936 lagfästes i detta land var det också fråga om den personliga integriteten. Fru Mogårds parti var mycket litet förtjust över att lagfästa föreningsrätten i Sverige. Man gick med på det endast på villkor att man samtidigt fick lagfästa rätten att stå utanför fackliga organisationer, rätten att inte solidarisera sig med sina kamrater på arbetsplatsen. Det är klart att man kan göra gällande att det finns ett behov av integritetsskydd därvidlag. Det kan vara anledning att i viss grad beakta integriteten hos den som inte vill vara med och betala fackföreningsavgiften eller delta i en strejk där fackföreningen är involverad. Men det finns på den andra kanten också ett annat intresse att beakta: den fackliga solidariteten och behovet av starka och fria organisationer.

Herr talman! Egentligen är ytterligare inlägg från min sida obehövliga; statsrådet Lidboms svar har talat ganska tydligt för sig självt. Men jag kan väl få konstatera att statsrådet Lidbom förefaller mera intresserad av den kollektiva anslutningen och dess fördelar för det socialdemokratiska partiet än av individens åsiktsfrihet och integritet. Jag anser inte att det rör sig om en intressekollision, utan om en kollision i fråga om demokratin.

Herr talman! Herr Franzén i Träkumla har frågat mig om jag uppmärksammat de omfattande höjningar av eltaxorna som drabbat vissa delar av landet, bl.a. Gotland, samt om jag är villig att medverka till att elkabeln mellan Gotland och fastlandet ges en kapacitet som motsvarar dagens behov. Med anledning av herr Franzéns båda frågor får jag anföra följande. Enligt vad jag inhämtat vidtogs vid årsskiftet 1969—1970 en omläggning av eltarifferna för detaljdistributionen på Gotland med undantag för Visby. Omläggningen innebar dels en höjning av de fasta avgifterna, dels en sänkning av energiavgiften. Tariffjusteringen har angetts totalt innebära en prishöjning på ca 7 procent för flertalet abonnenter. Höjningen av tarifferna har enligt ifrågavarande distributionsföretag motiverats av ökade kostnader för bl a. utbyggnad och förstärkning av distributionsanläggningarna. Huruvida de nya avgifterna kan anses skäliga undandrar sig mitt bedömande. I sammanhanget vill jag dock peka på den möjlighet till prövning av prissättningen på elkraft som kan påkallas hos statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Beträffande herr Franzéns fråga angående elkabeln mellan Gotland och fastlandet är det riktigt att kabeln i vinter inte förmått överföra hela den produktion av elkraft som varit möjlig på Gotland. Vid dimensioneringen av kabeln kan emellertid inte enbart sådana tillfälliga förhållanden beaktas. Hänsyn måste också tas till en rad andra faktorer. Jag vill erinra om att kapaciteten på den berörda kabeln höjdes vid månadsskiftet mars—april i år från 20 till 30 MW, d. v. s. med 50 procent. Med hänsyn till den fortsatta utbyggnaden av produktionsanläggningar för värmekraft på Gotland förefaller enligt min mening tidpunkten nu lämplig för en omprövning av frågan om den framtida kapaciteten på kraftförbindelsen mellan Gotland och fastlandet. Enligt vad jag inhämtat kommer berörda företag — Gotlands Kraftverk och vattenfallsverket — att utreda förutsättningarna för en eventuell kapacitetsförstärkning av förbindelsen. Skulle denna utredning leda till att en ytterligare förstärkning av överföringskapaciteten är ekonomiskt motiverad förutsätter jag att företagen vidtar erforderliga åtgärder. Någon åtgärd från min sida torde mot bakgrund av vad jag nu anfört inte för närvarande vara påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på de frågor jag har ställt.

Enligt den undersökning som jag har haft tillfälle att göra är höjningen, när man tar ut 16 ampere, inte mindre än 11 procent och, om man tar ut 20 ampere, är den något mer än 11 procent. Vid en jämförelse med andra kraftverk finner vi, att det rör sig om en betydligt större höjning för Gotlands Kraftverk än för t.ex. AB Järfälla elverk, som är ett kommunalt distributionsverk.

Som ett exempel kan nämnas att AB Järfälla elverk i dagarna sänkt priset med 14 procent för dem som tar ut 20 ampere och med 12 procent för dem som tar ut 16 ampere. För Gotlands del gäller motsatsen. Där är höjningen särskilt markant för de mindre förbrukarna. I Järfälla har kostnaderna för elvärme kunnat sänkas med inte mindre än 250—300 kr. per år och lägenhet. Statsrådet säger i svaret att om höjningen av eltaxorna anses för stor, så kan frågan för prövning hänskjutas till statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Men i avtalet mellan Gotlands Kraftverk och vattenfallsstyrelsen står det att Vattenfalls priser skall gälla, och om någon ändring av tarifferna skall göras, skall detta meddelas av abonnenten i god tid. Så har dock inte skett. Jag vill nu fråga statsrådet om icke avtalet är bindande för Gotlands Kraftverk. Skall gotlänningarna bara vara hänvisade till statens prisregleringsnämnd som instans att vända sig till när det gäller elkraftkostnaderna på Gotland? Gotland. Kapaciteten hos kabeln var tidigare helt utnyttjad, men sedan jag framställde min interpellation har det skett en väsentlig ändring — beroende på de elkraftstekniska framsteg som gjorts — och kabelns kapacitet har nu ökat med inte mindre än 50 procent. Det är vi naturligtvis tacksamma för. I slutet av interpellationssvaret säger statsrådet också att Gotlands Kraftverk och vattenfallsverket kommer att utreda förutsättningarna för en ytterligare kapacitetsförstärkning, och jag är givetvis även tacksam för att så kommer att ske.

Herr talman! Denna debatt skulle bli något förvirrande, om vi i detalj skall gå in på hur den privata distributören Gotlands Kraftverk har handhaft taxesättningen på Gotland. Skäligheten i den taxehöjning som skett kan jag självfallet inte i min egenskap av chef för industridepartementet avge något omdöme om. Detta anmälde jag också särskilt i mitt interpellationssvar. Men jag kan nämna att AB Skandinaviska elverk, som är moderföretag till Gotlands Kraftverk, har på andra håll i vårt land genomfört höjningar av samma storleksordning som de som redovisats för Gotland. Såvitt mig är bekant har dessa höjningar inte blivit föremål för någon anmälan till statens prisregleringsnämnd, vilket däremot varit fallet med en del andra taxehöjningar under fjolåret. Den enda rekommendation jag kan ge herr Franzén i Träkumla är att också han och abonnenterna på Gotland, i den mån de icke känner sig övertygade om skäligheten i den genomförda taxehöjningen, kan använda denna möjlighet. Jag skall inte närmare gå in på min uppgift om de 7 procenten. Den är baserad på vissa bestämda förutsättningar, men man kan i och för sig ta fasta på andra typer av hushåll. För att herr Franzén skall få reda på hur siffran framräknats, vill jag emellertid nämna, att den gäller medelförbrukare med en konsumtion av cirka 3 000 kWh. För dem innebär tariffjusteringen en prishöjning med cirka 7 procent. Om herr Franzén tycker att detta är en ointressant abonnentgrupp, får det omdömet stå för hans egen räkning. Herr Franzén gjorde en jämförelse med förhållandena för AB Järfälla elverk, som förhandlat sig till ett gynnsamt avtal med råkraftleverantören Vattenfall — det är inom parentes sagt roligt att få höra något positivt om Vattenfall i denna kammare — och det var detta avtal som gjorde det möjligt för AB Järfälla elverk att sänka sina taxor. Råkraften på Gotland levereras ju till en mycket obetydlig del av Vattenfall. Den helt dominerande leverantören är Voxnans kraftaktiebolag, knutet till Gotlands Kraftverk. Därför är jag förvånad över hänvisningen till ett avtal med Vattenfall som skulle styra taxesättningen på Gotland. Det avtalet har herr Franzén inte omnämnt i sin interpellation, och jag måste bekänna att i de uppgifter som jag har inhämtat har detta avtal inte heller förekommit. Jag vet inte om herr Franzén har något annat syfte med sin fråga annat än att uttrycka det allmänna önskemålet om att man håller låga och såvitt möjligt fasta avgifter på elström. Det är i och för sig ett önskemål som jag kan helt instämma i. Om herr Franzén däremot menar att utvecklingen på Gotland borde aktualisera en annan ordning när det gäller att distribuera elektrisk ström i landet, då får herr Franzéns interpellation en mycket vidare omfattning. Även den frågan är jag fullt villig att diskutera, men det skulle falla utanför ramen för herr Franzéns interpellation.

Jag tog därför som exempel Järfälla elverk, som ju köper sin ström från Vattenfall. I en skrivelse, som jag inte här skall läsa upp, säger detta elverk att man fått ett särskilt avtal med Vattenfall, vilket är så förmånligt att man kan lämna strömmen till abonnenterna så pass billigt som skett. Därför har jag frågat, om vårt avtal :skall gälla även i framtiden, så att det inte plötsligt kommer ytterligare en höjning från Gotlands Kraftverk vilket skulle tvinga oss att gå till prisregleringsnämnden.

Herr statsrådet erinrade om den möjligheten att Vattenfall skulle kunna distribuera elström direkt på Gotland. Detta är en helt annan sak som jag inte tagit upp i interpellationen. Men vi är tacksamma, om vi kan få lika pris på elström som andra områden dit Vattenfall levererar elkraft.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat, om jag har för avsikt att företa en översyn av det obligatoriska skördeskadeskyddet så att det ger större indivi duellt skydd och att tillföra ytterligare medel till de behovsprövade skördeskadebidragen, om det visar sig att de medel som nu finns i förhållande till godkända ansökningar är otillräckliga för att kunna utgå i en sådan omfattning som motiveras i ansökningarna. Herr Dahlgren har vidare frågat, om jag anser att den nu tillämpade metodiken vid hopsamling, torkning, tröskning, vägning och siffermaterialets behandling fram till slutresultatet är av sådant art, att risk ej föreligger för sammanblandning av de olika provytornas skörderesultat. Herr Grebäck har frågat, om jag har för avsikt att snarast låta verkställa en översyn av gällande bestämmelser för skördeskadeskyddet och om jag vid en sådan översyn är villig att pröva andra lösningar för att få till stånd ett för den enskilde jordbrukaren så rättvist och effektivt skördeskadeskydd som möjligt. Skördeskadeskyddet är som alla vet av stor betydelse för jordbruksnäringen. Det är därför angeläget att det fungerar så effektivt som möjligt. För skördeskadeåret 1969 har som herr Grebäck påpekat i sin interpellation utbetalats 136 miljoner kronor i skördeskadeersättningar. Detta är det största ersättningsbelopp som utgått sedan det obligatoriska skördeskadeskyddet infördes. I samband med riksdagens beslut år 1961 att införa obligatoriskt skördeskadeskydd godkände riksdagen att till statistiska centralbyrån skulle knytas en skördestatistisk nämnd. I nämnden ingår representanter för bl.a. Sveriges lantbruksförbund och Riksförbundet Landsbygdens folk. Nämnden har till uppgift att svara för utvecklingsarbetet inom skördeskadeskyddet. I nämndens åligganden ingår att fortlöpande följa det statistiska och beräkningstekniska arbetet och att genomföra de utredningar som behövs för att förbättra och bygga ut skördeskadeskyddet. Jag vill nämna att på grundval av skördestatistiska nämndens arbete har redan gjorts åtskilliga förbättringar av skyddssystemet i den riktning som interpellanterna önskar. Som ett exempel kan jag peka på att antalet ersättningsområden utökats. Genomgripande ändringar har gjorts i områdesindelningen i syfte att öka områdenas likformighet och förbättra utnyttjandet av resurser för de objektiva skördeuppskattningarna. Bland pågående arbeten kan nämnas en utredning av möjligheterna att inordna ytterligare grödor i skyddssystemet. Vidare har nämnden satt i gång en utredning av möjligheterna att öka skyddets flexibilitet. Skördeskadeskyddet är således föremål för ständiga förbättringar genom skördestatistiska nämndens försorg. Jag finner därför ingen anledning att i nuvarande läge tillsätta en speciell utredning med samma arbetsuppgifter som skördestatistiska nämnden redan har. Beträffande de behovsprövade skördeskadebidragen får jag nämna att det belopp som blir tillgängligt för utbetalning med anledning av 1969 års skördeskador uppgått till ca 1,3 miljoner kronor. Detta är betydligt mer än vad som utgått under tidigare år. Enligt min mening är det inte befogat att tillföra ytterligare medel till de behovsprövade skördeskadebidragen. Beträffande risken för sammanblandning av olika provytors skörderesultat får jag slutligen nämna att statistiska centralbyrån lägger ned mycket stor omsorg på utbildning av personal samt kontroll och uppföljning av arbetet i de objektiva skördeuppskattningarna. Risken för att en sammanblandning skall ske utan att den upptäcks och rättas till är därför mycket liten.
Herr talman! Då herr Dahlgren i dag är förhindrad att närvara i kammaren vill jag på hans och mina egna vägnar tacka jordbruksministern för svaret på våra interpellationer. senterar områden utefter Ostkusten, för vilka speciella förhållanden råder från jordbrukssynpunkt. Dessa områden karekteriseras i regel av kalla, blåsiga och torra vårar och försomrar. Ägofigurerna är ofta starkt oregelbundna och jordarten varierar också ofta på samma skifte från sand-, mooch lerjord till rena torvjorden på den nedersta delen av skiftet. Brukningsförhållandena avviker följaktligen i hög grad från vad som är fallet inom våra bästa jordbruksbygder på de stora lerslätterna i södra och mellersta Sverige. Det är uppenbart att det under sådana förhållanden är mycket svårt att få det system som skördeuppskattningen bygger på att fungera på ett säkert och rättvist sätt inom dessa områden. Självrisken är ju beroende av variationsoch korrelationskoefficienten. Under de år skördeskadeskyddet funnits har jordbruket utvecklats och förändrats snabbt. De sämsta jordarna har tagits ur odlingen, möjligheterna till bättre brukning och gödsling har ökat. Mera odlingssäkra sorter har framkommit och högre markvärden har gjort att dåligt övervintrade grödor i större utsträckning körs upp, samtidigt som tekniken och noggrannheten vid anläggningen av vall förbättrats. Allt detta påverkar variationskoefficienten som beräknades 1961 och som stått oförändrad sedan dess. Då den objektiva skördeuppskattningen nu pågått i tolv år finns förutsättningar för en översyn av variationskoefficienten. En sådan bör därför snarast komma till stånd, varvid variationsområdena görs så små som observationsmaterialet tillåter. Korrelationskoefficienten bestämmer självrisken vid olika grödsammansättning på den enskilda gården. Även här har stora förändringar ägt rum under den tid skyddet varat. Korrelationskoefficienten måste därför också bättre bringas i överensstämmelse med hänsyn till de förändringar, som skett. I sitt svar påpekar herr statsrådet, att till statistiska centralbyrån finns knuten en skördestatistisk nämnd i vilken ingår representanter för bl.a. Sveriges lantbruksförbund och RLF. Denna nämnd har till uppgift att svara för utvecklingsarbetet inom skördeskadeskyddet. I nämndens åligganden, säger statsrådet vidare, ingår att fortlöpande följa det statistiska och beräkningstekniska arbetet och att genomföra de utredningar, som behövs för att förbättra och bygga ut skördeskadeskyddet. Statsrådet framhåller också att åtskilliga förbättringar av skyddssystemet redan gjorts i den riktning vi interpellanter önskat, och för det är vi givetvis tacksamma. Ytterligare förbättringar ställs i utsikt, vilket naturligtvis ökar vår tacksamhet ännu mer. Såsom en sammanfattning konstaterar statsrådet: »Skördeskadeskyddet är således föremål för ständiga förbättringar genom skördestatistiska nämndens försorg.> Detta yttrande kan väl — åtminstone med en välvillig tolkning — anses utgöra ett positivt svar på vår önskan om en översyn av gällande system, och så långt är allt gott och väl. Däremot finner statsrådet ingen anledning att i nuvarande läge tillsätta en speciell utredning med samma arbetsuppgifter som skördestatistiska nämnden redan har.

Detta alternativ skulle i första hand sikta på att försöka åstadkomma ett system, som vore mera inriktat på det individuella fallet och den specialisering av jordbruksdriften som oavbrutet tilltar inom jordbruksnäringen. Det är möjligt att ett sådant alternativ skulle visa sig bli för dyrt, och då återstår väl ingenting annat än att fortsätta att försöka bättra på det gällande systemet så långt det går. Men jag tror att det vore värt ett försök, om det så inte vore för annat än för att tillgodose en vitt utbredd opinion bland jordbrukarna, att det måste finnas en bättre lösning på frågan om skördeskadeskyddet än vad som nu är fallet.
Herr talman! I denna fråga kan man inte ha mer än en uppfattning, nämligen den att skördeskadeskyddet bör fungera så rättvist som över huvud taget är möjligt. Det bör också av mitt svar framgå att alla önskemål som herr Grebäck angav i sitt anförande är tillgodosedda genom det uppdrag som statistiska nämnden har fått. Nämnden har redan satt i gång en utredning om möjligheten att öka skyddets flexibilitet — såsom jag uttryckte det i mitt svar — och det innebär att man skall försöka få försäkringen att så nära som det över huvud taget är möjligt svara mot den enskilde jordbrukarens behov. Om skördeskadeskyddet vill jag rent allmänt säga att det är synd om det skulle få dåligt rykte. Sverige är ju det enda land som har ordnat ett sådant skydd. Ens kolleger runt om i världen förstår inte vad man talar om, när man säger att vi har skapat ett skydd för våra jordbrukare som skall hjälpa dem över situationer av det här slaget. Det är ingen dålig försäkring, om man tänker efter. Jordbrukarna betalar en avgift på 15 miljoner kronor om året, och försäkringsbolaget staten står för de kostnader som blir erforderliga. I år har det alltså blivit 136 miljoner kronor. Det är inte alla grödor, herr Grebäck, vilkas utsäde ger en sådan utdelning åt jordbrukaren. Ser man efter hur ersättningen har fördelats över riket vågar man göra det allmänna påståendet att där skadorna har varit värst har ersättningarna blivit störst. Östergötlands län har fått 38 miljoner kronor; 84 procent av brukningsenheterna har där erhållit ersättning. Sedan kommer Skaraborgs län, som drabbades hårt, med 23 miljoner kronor. Mitt eget län fick bara 500 kr. och Malmöhus län 200 kr. Det tyder på att så galet som man gör gällande är inte vårt skördeskadeskydd. Som jag har sagt finns det emellertid ingen anledning för staten att motarbeta ett system som leder till ännu större rättvisa. Jag föreställer mig att flertalet av dem som har fått del av dessa 136 miljoner kronor inte för något väsen utan är tysta, stilla och glada. Det är de som anser sig orättvist behandlade som låter höra av sig. Svaret till herr Grebäck går ut på att vi med hjälp av statistiska nämnden skall försöka åstadkomma ett ännu bättre, smidigare och rättvisare system.

Herr talman! Jordbruksministern skall inte uppfatta vad jag sade såsom ett uttryck för kverulans och bristande tacksamhet mot statsmakterna — mina funderingar beror helt enkelt på att jag gärna vill hålla i gång en diskussion som kan leda fram till en förbättring av det system som vi har. Och att inte sista ordet är sagt i det sammanhanget är jag övertygad om; det måste vara möjligt att göra systemet rättvisare och effektivare. Speciellt för de bygder som jag här berört beror svårigheterna helt enkelt på variationerna i jordslag och den typ av jordbruk vi över huvud taget har här. Nu har jordbrukarna i dessa områden varit med i tolv år och aldrig erhållit någon utdelning, men missväxt får de.

Systemet med skördeskadeskydd är inte helt unikt och nytt i vårt land — det har funnits en form av skördeskadeskydd i alla tider, fastän jordbrukarklassen kollektivt har svarat för det genom spannmålsmagasin, genom att staten under nödår har skjutit till utsäde etc. Staten och jordbrukarna har under alla år solidariskt delat på bördorna, och det tycker jag man skall fortsätta med. Ju mindre jordbrukargruppen blir, desto större anledning finns det för andra att underlätta situationen för jordbruket när det uppstår besvärliga förhållanden genom missväxt.
Herr talman!

Självfallet följer jag noga utvecklingen av jordbruksproduktionen och förändringar av mjölkinvägningen och tillverkningen av mejeriprodukter. Den totala mjölkproduktionen uppgick produktionsåret 1968/69 till 3 268 miljoner kg. Härav förbrukades drygt 1300 miljoner kg i form av konsumtionsmjölk och grädde samt drygt 400 miljoner kg till produktion av ost. Närmare 1 400 miljoner kg gick åt till tillverkning av smör. Den skummjölk som återstår efter smörtillverkningen används till bl.a. foder och torrmjölksframställning. Under produktionsåret 1969/70 kommer den totala mjölkproduktionen att minska något mer än väntat eller med 5—6 procent. Detta beror i första hand på att tillgången på foder varit sämre än normalt som följd av den långvariga torkan sommaren 1969. Jag vill emellertid understryka att för närvarande inte någon som helst fara föreligger när det gäller försörjningen med konsumtionsmjölk och grädde. Den långsiktiga minskningen av mjölkproduktionen här i landet har ingått som en bland flera förutsättningar för de förslag till prissättning på jordbruksprodukter som biträtts av jordbrukets organisationer och som godtagits av regering och riksdag. Syftet har varit att minska Ööverskottsproduktionen av mjölk som har avsatts i form av smör på världsmarknaden till mycket låga priser. Minskningen har sålunda bidragit till en förbättrad lönsamhet i mjölkproduktionen. Att döma av hittills tillgängliga uppgifter om produktionsutvecklingen närmar vi oss ett läge då överskottsproduktionen i varje fall under vissa delar av året kan komma att bytas ut mot en balans mellan efterfrågan och tillgång på mjölk och mjölkprodukter. Detta är av värde för såväl producenter som konsumenter. Under dessa förhållanden måste ökad uppmärksamhet ägnas åt att säkra stabilitet i produktionen på lång sikt samt åt att eftersträva en ytterligare utjämning av produktionen under årets olika månader. Underlag för att bedöma vilka åtgärder som kan komma att krävas kommer bl.a. att lämnas av två utredningar jag tillkallat, nämligen 1969 års mjölkpriskommitté samt de sakkunniga för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige. Båda utredningarna bedriver sitt arbete så att deras material och förslag kan beräknas vara tillgängliga vid höstens och vinterns överläggningar om priserna på jordbruksprodukter m.m. för tiden efter den 1 juli 1971. Jag räknar med att utredningarnas arbete liksom diskussionen i samband med prisöverläggningarna skall ge ett gott underlag för att komma till rätta med eventuella problem i samband med mjölkproduktionens utveckling.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det till sin slutsats positiva svaret på mina frågor. Frågorna var föranledda av den hårda ekonomiska press som framför allt mjölkproducenterna känner i dag. även om en viss del av den sjunkande mjölkproduktionen betingas — som jordbruksministern här framhöll — av fjolårets besvärliga skördesituation, finns dock i bakgrunden en långsiktigt vikande trend som måste ha andra motiv. Den forcerade utslaktningen och tveksamheten inför nyinvesteringar inom näringen är enligt min mening en följd av den otrygghet inför framtiden och de ekonomiska svårigheter, under vilka dagens mjölkproducenter arbetar. Jag vill verkligen med jordbruksministern hoppas att de överväganden som kommer att ske inom 1969 års mjölkpriskommitté skall leda till en mer positiv utveckling än den vi bevittnar i dag. Jordbruksministerns uttalande om att ökad uppmärksamhet nu måste ägnas åt att säkra stabiliteten i produktionen på lång sikt tar jag i detta sammanhang som ett glädjande tecken på jordbruksministerns medvetenhet om situationens allvar. Det föreligger, som jordbruksministern framhåller, ingen aktuell fara för försörjningen med konsumtionsmjölk, men av avgörande betydelse för mjölkproduktionens ekonomi är tillverkningen av ost. Om denna skall kunna ske på ett företagsekonomiskt rimligt sätt, förutsätter det stabilitet i råvaruförsörjningen till mejeriindustrin, i varje fall inom vissa gränser. Marginalen när det gäller råvarutillförseln förefaller dock i år vara mycket smal. Det är måhända betecknande för utvecklingen på detta område att årets utslaktning och nedgången av mjölkproduktionen är betydligt kraftigare än den man förutsatte vid de senaste prisförhandlingarna. Det särskilda anslag på 25 miljoner kronor — i efterhand justerat till 35 miljoner kronor — som är avsett att disponeras för de extra exportkostnader som följer av en större årlig minskning av kostammen än 20 000 djur, kommer inte att räcka till. Man räknar med att beloppet räcker till 45 000 kor, men i verkligheten ser det enligt de senaste kalkylerna ut som om utslaktningen skulle bli av storleken 60 000 å 70 000 kor. De föreliggande långtidsprognoserna från Föreningen svensk husdjursskötsel visar att man av allt att döma har att räkna med en betydande nedgång i mjölkproduktionen vid oförändrad lönsamhet. Samtidigt är, som jag tidigare sade, investeringsviljan inom näringen för närvarande låg, och det föreligger alltså risker att vi får allt svårare att bromsa upp den nedåtgående trend som vi noterat under en följd av år. Det kommer nämligen under överskådlig tid — bl.a. av strukturella skäl, beroende på ålderssammansättningen i lantbrukarkåren etc. — att ske en fortsatt betydande avgång av mjölkproducenter. Allt detta illustrerar lägets allvar. De kontakter jag haft med mjölkproducenter ger vid handen, att dessa upplever dagens situation med en betydande oro. Många producenter — och det gäller också, vilket man kanske glömmer i sammanhanget, de som har stora besättningar — är tveksamma huruvida det över huvud taget är ekonomiskt möjligt för dem att fortsätta med mjölkproduktion. För att på sikt kunna upprätthålla erforderlig volym i denna produktionsgren inom landet tror jag att det är nödvändigt att det redan nu skapas sådana villkor för jordbrukarna, att dessa erhåller större trygghet och en framtidstro även när det gäller mjölkproduktionen. Ur denna speciella synpunkt tycker jag nog att jordbruksministerns löfte i svaret är ägnat att inge vissa förhoppningar för framtiden. Vi måste, för att man skall komma till rätta med problemen inom näringen, få förutsättningar att bedriva en stabil mjölkproduktion, något som jordbruksministern nu förklarat sig villig att arbeta för.
Herr talman! Jag har egentligen bara en kommentar att göra till herr Åslings inlägg. Jag anser att herr Åsling alldeles för litet berörde kärnfrågan i dagens mjölksituation, nämligen säsongvariationerna, som är det som har föranlett oron. Under månaderna oktober—november är invägningen av mjölk 40—50— 60 procent lägre än under juni månad. Det har man tidigare inte fäst så stort avseende vid från producenthåll, därför att vi har haft så stora överskott att man inte märkt det. Det måste dock ha varit mycket ogynnsamt för mejeriorganisationerna etc. Årets situation har aktualiserat den na fråga och ställt den i fokus. Jag tror att det är mycket viktigt att vi diskuterar problemet på allvar, eftersom det måste vara ett oerhört intresse för jordbrukarna att kunna utjämna säsongvariationerna. Jag har sett uppgifter i Jordbrukarnas Föreningsblad om att man på olika håll försöker utjämna variationerna. Kan man få till stånd en bättre säsongutjämning vinner man säkert mycket åt mjölkproducenterna. Jag anser att det inte räcker att vi från statsmakternas sida säger att vi är beredda att ta hänsyn till detta i prissättningen och försöka påverka säsongutjämningen genom prispolitik, utan jordbrukarna själva måste tänka om. Jag är glad över de artiklar som skrivits i Föreningsbladet, i vilka denna viktiga fråga har observerats. Sedan kanske jag också bör påpeka att herr Åslings uppgift att årets minskning av kostammen har blivit större än normalt är riktig. Denna minskning är dock att hänföra till två olika omständigheter. Herr Åsling nämnde själv den ena av dem, nämligen att vi, vid överläggningarna om jordbrukets priser, för att ytterligare få ned mjölkproduktionen stimulerade minskningen av kostammen genom att för en tvåårsperiod anvisa 50 miljoner kronor. Sedan kom torkan och hjälpte oss att minska stammen fortare än man hade räknat med. Då gick jag med på att man fick ta 10 miljoner kronor i förskott, som egentligen inte skulle ha använts förrän under denna period. Det har alltså varit en medveten strävan att minska kobeståndet. Herr Åsling och jag är överens om att det för dagen inte är någon fara, och det är ingen fara på mycket lång sikt då det gäller färskmjölken och grädden. Med för stora säsongvariationer kan vi givetvis under någon månad få svårigheter då det gäller osttillverkningen. Men dessa svårigheter kan vi alltså undvika om jordbrukarna själva utnyttjar alla möjligheter att få bort säsongvariationerna.

Herr talman! I min kommentar till jordbruksministerns svar dröjde jag rätt mycket vid säsongvariationerna, eftersom förutsättningen för att man skall kunna upprätthålla en lönsam ostproduktion är att man har stabil och jämn tillförsel av råvaror, i detta fall mjölk. Säsongvariationerna är ett gammalt problem inom jordbruksnäringen och mejerihanteringen. Under årens lopp har man vidtagit ganska långtgående åtgärder inom organisationerna för att bemästra detta problem och hjälpa den enskilde lantbruksföretagaren att uppnå en jämnare produktion. Ytterst är det dock fråga om lönsamhet i näringen och lönsamhet i produktionen. Att förskjuta produktionen kostar betydande summor. Det gäller att utnyttja de naturliga produktionsresurser som lantbruksnäringen har. Vi får hoppas att man i de kommande prisförhandlingarna med statsmakterna skall kunna ta hänsyn till jordbrukets önskemål om att förutsättningar skapas att bedriva en jämnare produktion. Sedan vill jag beröra talet om att man har varit överens om att stimulera till en minskning av nötkreatursbeståndet.

Herr talman! Det kanske borde tillläggas att mjölkpriset skall höjas den 1 juli i år, och erfarenheten säger oss att varje liten höjning av mjölkpriset ökar mjölkproduktionen. Sedan vill jag tillägga att säsongutjämningen är mera väsentlig än man föreställer sig. Svenska mejeriernas riksförbund har räknat ut att mjölkpriset till jordbrukarna i dagens läge skulle kunna höjas med 2 öre om man kunde åstadkomma en större säsongutjämning. Det betyder alltså rätt mycket. Jag delar herr Åslings uppfattning, att vi bör sträva efter att få en jämnare produktion över året.

Herr talman! Det var intressant att höra statsrådet Bengtssons svar på herr Åslings fråga om mjölkproduktionen. Jag tror emellertid att jordbruksministern räknade litet felaktigt — bedömningen kan ju göras på många olika sätt. Det sägs att det som brister i mjölkproduktionens ekonomi är att vi inte har tillräckligt stora och rationella enheter för produktionen. Det visar sig emellertid att det inte finns möjlighet att investera så mycket att man kan få så stora och rationella enheter som man önskar. De som upprätthåller mjölkproduktionen i dag är småjordbruken, som enligt 1967 års beslut bör försvinna. Det är små, ofullständiga jordbruk, som drivs av personer som kommit upp i 60—65-årsåldern eller som är pensionerade, men deras jordbruk kan många gånger vara rationella. När de slutar kommer vi i ett helt annat läge. Det gäller därför att bygga upp en sådan ekonomi för mjölkproduktionen, att den verkligen kan bära sig ekonomiskt och att investeringar kan göras i moderna och effektiva byggnader. Svårigheten ligger i att det inte är ekonomiskt möjligt att investera i de effektiva och moderna anläggningar som tiden kräver. Jag tror att statsrådet har alldeles rätt i att vi bör ha en jämn mjölkproduktion över alla månader på året. Jag vill emellertid påpeka att mjölkproduk tionen i Mjölkcentralens område i september månad i fjol var så låg, att det bara blev ett fåtal ton mjölk över till mejeriprodukter när man tagit undan den mjölk som skulle levereras dirckt till konsumtion. Produktionen är så liten att det lätt kan bli brist, och det kan inte gagna någon. Därför är det riktigt som statsrådet säger att det är angeläget att man får en förändring i mjölktillförseln, då närmast under augusti, september och oktober. Men det går inte av sig självt, och det tar tid innan man kommer dit. Jag tror att man måste se upp, ty om det vill sig illa kan det bli brist när vi kommer in i augusti och september.
Herr talman! Jag skall inte ta upp den diskussion som herr Franzén i Träkumla inledde om lönsamheten på sikt och hur vi skall klara investeringarna i modern mjölkproduktion. Det är en vida större fråga. Nu diskuterar vi alltså dagens situation. Bland de 85 000 mjölkleverantörer som vi har i dag är det ju många som inte har dessa dryga kostnader som man får räkna med för framtiden, och det är ju dem vi diskuterar just nu. Om säsongutjämningen vill jag bara säga att där finns mycket mer att hämta. Jag har just sett i Jordbrukarnas Föreningsblad hur man i Jämtland, Medelpad och Dalarna har lyckats mycket bättre. Sämst av alla län ligger Gotland, vad det nu kan bero på, herr Franzén.

Herr talman! Bara en kort kommen: tar till jordbruksministerns tidigare anförande, där han sade att en höjning av mjölkpriset får konsekvenser i en höjd produktion. Det är i och sig riktigt inom vissa gränser. Men jag tror att det i nuvarande läge krävs och är angeläget med betydande prishöjningar på mjölk för att få en nödvändig avvikelse från den produktionstrend vi nu är inne i.
Herr talman! Jag vill ta upp vad herr statsrådet sade angående mjölkproduktionen för framtiden. Som jag sagt finns det enheter som sköts av äldre personer som håller på med mjölkproduktionen. Det är där det produceras mest. Men jag sade att det behövs mycket pengar för att få effektiva anläggningar för framtiden. Sedan gav statsrådet en upplysning om att Gotland ligger sämst till när det gäller utjämning av mjölkleveranser. Såsom statsrådet säkert också vet förhåller det sig på det sättet att av Gotlands 80 000 hektar åker utgörs 20 000 hektar av myrmark. Vi har utnyttjat denna myrmark på sommaren för vårkalvande kor. Det går inte att ställa om detta utan vidare. Men de senaste fem eller sex åren har det skett en märkbar förbättring, och den kommer att fortsätta. Vi menar också att det är riktigt att få en jämnare mjölktillförsel.

Herr talman!

De risker som är förenade med oljetransporter till havs har under de senaste åren ägnats allt större uppmärksamhet över hela världen. Skyddet mot oljeskador är en central punkt i det miljövårdstänkande som glädjande nog fått internationell spridning med bl a. Sverige som en pådrivande kraft. Det är därför naturligt att den svenska regeringen har varit och är starkt engagerad i strävandena att uppnå realistiska och internationellt acceptabla lösningar på den mångfald problem som möter i arbetet på ökad säkerhet vid oljetransporter med fartyg. Betydande framsteg har nåtts i det internationella arbetet. Förra året skärptes 1954 års konvention med förbud mot oljeutsläpp så att det nu i princip råder totalförbud i alla världens hav. Vid en internationell konferens i november förra året antogs två konventioner, den ena om kuststaters rätt att ingripa på internationellt vatten för att förhindra oljeskador till följd av fartygsolyckor och den andra om bl.a. det skadeståndsrättsliga ansvaret för oljeutsläpp. Konventionerna grundades på förslag som utarbetats inom Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen — IMCO — med en för internationellt arbete osedvanlig snabbhet. Inom IMCO:s sjösäkerhetskommitté fortgår med hög prioritet arbetet på sådana i sammanhanget väsentliga frågor som fartygens konstruktion och manövrering, inrättandet av särskilda trafikleder för tankfartyg, speciell navigeringshjälp för dem och särskild utbildning för deras befäl och manskap. För svenskt vidkommande är det givetvis ett primärt intresse att säkerheten vid oljetransporter i farvattnen intill våra kuster blir tillgodosedd. Förutom den nordiska överenskommelsen från 1967 om samarbete i fråga om oljeföroreningar till havs, som nu är i färd med att byggas ut till ett avtal med bestämmelser om oljeskyddsberedskap och ömsesidigt bistånd vid mera betydande oljeföroreningar, har Sverige ingått ett samarbetsavtal med nordsjöländerna om ömsesidigt bistånd i vissa avseenden vid oijekatastrofer i Nordsjön. Avtalet trädde i kraft förra året. Den konferens i Visby i september 1969, som herr Ahlmark nämner, tillkom på svenskt initiativ och arrangerades av sjöfartsverket. Vid överläggningarna deltog representanter från samtliga Ööstersjöländer. Full enighet rådde om att det är en angelägen uppgift att förhindra förorening av Östersjöområdet och att detta kan uppnås endast genom samverkan mellan alla östersjöländerna. Enighet rådde också om att sådan samverkan bör regleras genom ett avtal som utformas i huvudsak efter samma grunder som Nordsjöavtalet. På grund av vissa formella svårigheter har något avtal ännu inte kunnat upprättas. Genom Visbykonferensen visade det sig emellertid möjligt att skapa ett forum för diskussion mellan representanter för östersjöländerna. Konferensen har också lagt grunden för aktiv samverkan i händelse av en oljekatastrof i Östersjön. Det har visat sig att inte bara från svensk sida intresse för fortsatta diskussioner föreligger, och Sverige har därför tagit initiativ till sådana. Överläggningarna, till vilka sjöfartsverket redan utfärdat inbjudan, avses äga rum i Visby i slutet av augusti. På ansvarigt svenskt håll har således alla möjligheter tillvaratagits att genom förhandlingar med representanter för andra länder och genom aktivt deltagande i arbetet inom internationella organisationer verka för ökad säkerhet vid oljetransporter med fartyg och höjd beredskap mot oljeskador. Den svenska regeringen är fast besluten att arbeta vidare på denna väg liksom att på det nationella planet fortsätta att vidta de åtgärder som bedöms ändamålsenliga och praktiskt genomförbara för att skydda våra kuster och vatten. De åtgärder som redan vidtagits vittnar om hur allvarligt regeringen och berörda myndigheter ser på riskerna vid oljetransporter till havs. I fråga om navigationssäkerheten kan nämnas upprättandet av Decca-kedjor längs praktiskt taget hela den svenska kusten, den intensifierade sjömätningen av s.k. tungtrafikkorridorer för fartyg med stort djupgående samt förbättrad fyrbelysning och utmärkning av dessa leder. Av stor betydelse i sammanhanget är det förslag till lotsplikt bl.a. vid transport av allmänfarlig last, t.ex. olja, som nyligen förelagts riksdagen genom prop. 1970:119. Redan fr.o.m. den 1 juni i år införs lotsplikt vid transport av oljelast över 2 000 ton i Stockholms skärgård. Dessutom finns en överenskommelse mellan sjöfartsverket och oljeimportörerna att tankfartyg destinerade till svensk hamn med stor last av olja skall ta lots hela vägen från infarten till Östersjön fram till lossningshamnen. Även i fråga om beredskapen mot oljeskador till havs har en betydelsefull förstärkning ägt rum. I avvaktan på räddningstjänstutredningens förslag har länsstyrelserna i samtliga kustlän utarbetat planer för åtgärder i händelse av oljekatastrof. Planerna har tillämpats med gott resultat vid flera tillfällen. En ökad effektivitet av beredskapen har uppnåtts genom att tullverket genom kustbevakningen ålagts att handha oljebekämpningen till havs och i kustvattnen. Vid olyckan utanför Vaxholm i vintras lyckades det genom kustbevakningens ledning av oljebekämpningen att undvika omfattande skador. I detta sammanhang bör också nämnas det arbete som pågår såväl i Sverige som utomlands för att utveckla medel och metoder att omhänderta utsläppt olja. För dem som är seriöst engagerade i strävandena att undanröja riskerna vid oljetransporter med fartyg står det klart att frågan om fartygets storlek inte har primär betydelse. Man kan inte förenkla problemen genom att gradera riskerna endast efter fartygets tonnage. Även andra förhållanden, såsom trafiktätheten och fartygets konstruktion och utrustning, måste ligga till grund för en samlad bedömning av riskerna. Ingenting säger att inte ett relativt litet fartyg som råkar ut för en olycka kan vålla betydligt allvarligare oljeskador än ett mångdubbelt större fartyg som drabbas av motsvarande öde.

Vid övervägandena om åtgärder för fortsatt ökning av säkerheten vid oljetransporter med fartyg kan naturligtvis skillnaderna i navigeringshänseende mellan fartyg av olika storiek leda till strängare säkerhetskrav i vissa avseenden för det större tonnaget. Så länge dessa krav kan upprätthållas finns ingen anledning att avvisa transporter med fartyg av viss storlek och ännu mindre att uttala någon generell förkastelsedom över fartyg som definieras med så vaga uttryck som supertankers eller jättetankers. Beträffande transporter i Ös tersjön bör dessutom uppmärksammas att infartslederna erbjuder en naturlig gräns för storleken av de fartyg som kan passera. Infartsleden via Stora Bält, som är den normala infarten för större tankfartyg, tillåter inte passage med godtagbara säkerhetsmarginaler av fartyg med större djupgående än ca 13 m, vilket för tankfartyg innebär en lastförmåga av högst omkring 85 000 ton. Utan omfattande och kostnadskrävande arbeten kommer det inte att bli möjligt att föra in tankfartyg i Östersjön vilka är nämnvärt större än de som redan etablerat trafik på svenska och finska hamnar. Sverige är för närvarande inte berett att medverka till andra åtgärder än sådana som syftar till att genom bättre tillvaratagande av farledens naturliga möjligheter öka trafiksäkerheten. På Västkusten tillåter naturförhållandena användning av större tankfartyg än i Östersjön. Hur stora fartyg man i framtiden skall kunna ta in i Västkusthamnarna beror på vilka kostnader man är beredd att lägga ned på iordningställande av infartsleder så att säkerhetsoch miljövårdskraven inte eftersätts. Vi kan förutsätta att utvecklingen mot större tanktonnage, som är betingad av ekonomiska skäl, kommer att fortsätta. Redan nu finns fartyg om ca 330 000 dödviktston i drift. Fartyg av den storleken kan inte anlöpa europeiska hamnar. Ett oljebolag har därför funnit en ekonomisk och praktisk lösning vara att uppföra en oljeterminal på en ö vid Irlands sydkust. Dit transporteras råolja med tonnage i storleksordningen 330 000 ton och distribueras sedan till bolagets europeiska raffinaderier med mindre tonnage. Att en sådan anordning av bolaget ansetts motiverad från ekonomiska och praktiska synpunkter innebär inte att den också är motiverad från säkerhetsoch miljövårdssynpunkt. Trafiken till och från en oljeterminal måste med nödvändighet bli intensiv. På den irländska terminalen, som betjänar endast ett olje bolag, finns 16 cisterner som tillsammans rymmer omkring 1,5 miljoner ton råolja. Det är således en mycket stor mängd olja som är i trafik kring en sådan terminal och finns lagrad på den. Jag har därför svårt att se hur man skulle kunna hävda att en oljeterminal inpå vår kust kommer att minska riskerna för oljekatastrofer. Med det anförda har jag besvarat de frågor herr Ahlmark ställt i sin interpellation. Jag hoppas att jag genom svaret har övertygat kammarens ledamöter om det ansvar som regeringen känner för att de problem som sammanhänger med vår oljetillförsel löses på ett från såväl ekonomiska som miljövårdsmässiga synpunkter tillfredsställande sätt.

Herr talman! En bild skall vi alltid bära med oss när vi talar om supertankbåtar för olja i svenska farvatten. Den måste vara en bakgrund för vår debatt nu, den måste bli en bakgrund för vårt framtida handlande. Tänk er en jättetanker för råolja i Östersjön. Den rymmer omkring 100 000 ton. Om den är svensk, finländsk eller sovjetisk spelar ingen större roll. Den är på väg från Bälten in mot någon hamn i Östersjön. Så inträffar det som redan varit så nära att hända i Östersjön och som har hänt i andra hav vid andra tillfällen. Av något skäl — dimma, storm, maskinfel eller helt enkelt den mänskliga faktorn — bryts denna supertankbåt sönder. Det kan vara efter en kollision eller en explosion eller efter haveri efter grundstötning . Fartyget slås sönder, och lasten kommer lös i öÖstersjön. Hunratusentals ton råolja pressas av vindar, vågor och strömmar mot den svenska ostkusten. Vad gör vi i det läget? Någon katastroforganisation värd namnet finns in te i Östersjön. En gemensam plan mellan Östersjöns strandstater om hur man skall förfara vid en oljekatastrof i stor skala finns inte heller. Våra resurser ute i länen, i kommunerna och i tullverket är så generande små att de har föga att sätta emot de väldiga mängder av olja som då närmar sig våra stränder och. öar. På några få dagar skulle då flera tiotals mil av den svenska kusten kunna förstöras för generationer framåt. För fisket i området kunde det bli förödande. För djurlivet ett massdödande på sjöfågel. För dem som bor permanent vid dessa stränder en förstörelse av deras miljö och omgivning utan motstycke. För dem som på somrarna finner bad och glädje och sol vid denna kust. ett slut på semestrarna där eller åratal av oljeklibbade kläder, båtar och annat. Det skulle bli ett allvarligt bidrag till förgiftningen av Östersjöns vatten. Den bilden får vi aldrig glömma när vi resonerar om tänkbara oljekatastrofer. Den kan bli verklighet snabbare än. vi anar, och det är miljöpolitikens vill-- kor att varna för katastrofer innan de inträffar. Det är ofta ett trist och tjatigt arbete. Det finns de som hyssjar, och det finns de som låter sig lugnas av denr som hyssjar. Kommunikationsminister Bengt Norling har varit en av dem och: kallat varningar mot supertankers för »skrämselpropaganda». Det var hans reaktion i slutet av förra månaden då det blev känt att två finska 100 000 tonnare var på väg runt Afrika till Östersjön. »Skrämselpropaganda» hette det i kommunikationsdepartementets uttalande den 28 april. I dag har statsrådet Norling gett ett utförligt svar på min interpellation, och jag tackar honom för det. I det svaret finns förvisso ingen oro för vad som kan hända med supertankbåtar för olja vid våra ost-, sydoch västkuster. Kommunikationsministern tycks ungefär lika nöjd med de väldiga fartygen som med det som hittills har gjorts för att öka säkerheten. Bilden av vad som kan hända vid ett haveri har inte funnits Vad innehöll egentligen herr Norlings anförande? I uppräkningen av åtgärder för att öka säkerheten finns mycket som är bra även om det är otillräckligt: användningen av lots, fyrbelysningen, Decca-kedjorna, början till samarbete i Nordsjön och Östersjön och en del annat. Men min interpellation handlar om supertankbåtarna för olja i Östersjön och på Västkusten. Herr Norlings svar på dessa frågor är fyllt både av glidningar i resonemangen och av en väldig förtröstan inför framtiden. För det första säger kommunikationsministern att »varje oljelastat fartyg» — oavsett storlek — innebär en risk för oljeskador. Han säger att man inte kan gradera riskerna »enbart» efter fartygets tonnage. Detta är självklart. Om en båt med 2000 ton olja går under och sönder tvingas vi att bekämpa 2 000 ton olja. Det kan vara svårt och leda till allvarliga skador. Men om en båt på 200 000 ton olja bryts sönder utanför Göteborg och innehållet pressas mot Hallands och Bohusläns kuster blir skadorna och svårigheterna att bekämpa oljan oerhört mycket större, därför att 200 000 ton är 100 gånger mer än 2 000 ton. Det faktum att små båtar kan orsaka skador är inget skäl att nonchalera de väldligt mycket större skador som stora båtar kan leda till. Statsrådet Norling tycks blanda ihop två saker. Det ena är »risken» i meningen sannolikhet för att ett haveri drabbar ett visst fartyg. Det andra är »risken> i meningen skadornas omfattning om ett visst fartyg råkar ut för haveri. Det är »risker» med helt olika innebörd. Antag att det inte är större sannolikhet för att en 200 000-tonnare förliser utanför Göteborg än att en 2 000-tonnare gör det! Ändå inser de flesta att 200 000 tonnaren kan orsaka en katastrof utan motstycke — vilket 2 000-tonnaren nog inte kan göra — och att vi därför måste se på supertankers på ett annat sätt än på de små båtarna. Bengt Norlings svar är då att vi inte kan »uttala någon generell förkastelsedom över fartyg som definieras med så vaga uttryck som supertankers eller jättetankers». När press, radio, TV, oljeskyddsexperter och många andra har talat om »supertankers» i Östersjön vet både herr Norling och jag ungefär vad som åsyftas. Det är fartygen på omkring 100 000 ton, avsedda att föra råolja till någon hamn i Östersjön. Om båten är lastad med 80 000 ton eller 110 000 ton är inte avgörande. Avgörande är att om så mycket olja kommer lös i Östersjön blir katastrofen av väldiga dimensioner. Och det är först de senaste åren som man börjat gå in i, eller planerat att gå in i, detta innanhav med så stora laster. Därför är det fullt naturligt att vi diskuterar dessa nya faror, även om herr Norling tycks mena att vi skall blunda för dem. För det andra: regeringen talar i dag om »en naturlig gräns» för storleken på fartyg i Östersjön. Det är inte tillräckligt djupt i Stora Bält för att där ta in de allra största båtarna, och det är riktigt. Genom utbojning och annat, som Finland kräver, kan man kanske ta in fullastade fartyg på litet mer än 100 000 ton. Sedan stöter man i botten och kommer inte fram. Herr Norling ger i dag det storstilade löftet att inte »medverka till andra åtgärder än sådana som syftar till att genom bättre tillvaratagande av farledens naturliga möjligheter öka trafiksäkerheten». Om man till rak svenska skriver om herr Norlings kansliprosa blir det väl så här: Sverige kommer inte att genom sprängning och muddring försöka fördjupa farleden i Stora Bält för att på så sätt ta in ännu större fartyg. Det är ju bra, även om väl ingen fruktat att vi skulle göra det. Men den aktuella frågan är en annan, och jag riktar den till kommunikationsministern: Kommer Sverige att bidra till den extra utbojning av Stora Bält som Finland krävt för att få in sina nya supertankers Statsrådet Norling driver tesen om »den naturliga gränsen» också vad gäller Västkusten. Där »tillåter naturförhållandena» att man för in mycket större tankfartyg. Redan har oljetankers på mer än 200 000 ton gått in till Göteborg, och man planerar liknande eller ännu större fartyg till Brofjorden i Lysekil. Och herr Norling förutsätter att »utvecklingen mot större tanktonnage, som är betingad av ekonomiska skäl, kommer att fortsätta». Vad Bengt Norling här säger är alltså att den enda gräns han kan tänka sig, om farlederna blir utprickade m.m., är den naturliga gränsen, d. v. s. hur långt det är till botten. Kan man ta in en supertanker på 300 000 ton på något ställe i Bohuslän så är det rimligt att ta in en supertanker på 300 000 ton där. Kan man ta in en jätte, som är ännu större, är det lika rimligt, om man hittar någon ränna som är tillräckligt djup och som man då kan boja ut. Tesen om »den naturliga gränsen» handlar alltså bara om att mäta upp djupet vid våra kuster. Sedan är saken klar. Som inlägg i en miljöpolitisk debatt är kommuniktionsministerns svar i dag så aningslöst att man häpnar. Han låter som en tekniker eller företagsekonom vid något av oljebolagen eller som en redare som satsat på några jättebåtar. Inte ett ögonblick föresvävar det kommunikationsministern att det kan finnas andra »naturliga gränser» än djupgåendet, nämligen att bevara naturen. Ty vad skulle hända i Bohuslän om en 200 000-tonnare på väg in i den trånga Brofjorden rände på grund, bröts sönder och lasten kom lös? Denna fråga ställer inte herr Norling, ty den handlar inte om »den naturliga gränsen». För det tredje avvisar statsrådet Norling i dag förslaget om en omlastningsterminal för olja. I debatten har man fört fram den möjligheten som en utväg ur ett dilemma. Vi vet att de stora fartygen är transportekonomiskt lönsamma på de långa routerna från Persiska viken runt Afrika upp till Europa. Väldiga summor läggs i dag ner på allt större supertankfartyg. Men samtidigt inser de flesta människor, att när supertankbåtar går in i ömtåliga innanhav och i trånga farleder där grynnorna ligger nära, där avstånden är oerhört små, där möjligheterna att väja är nästan obefintliga, där en liten felmanöver kan bli katastrof — där är riskerna störst. Där skall vi söka undvika supertankbåtarna. Man kan kanske kombinera de stora fartygens fraktvinster för den långa sträckan upp till Europa med de mindre fartygens mindre farlighet den sista biten in till raffinaderierna vid kusterna. Nautisk Tidskrift har diskuterat möjligheten av en omlastningsterminal för olja någonstans vid Nordsjön. Herr Norling tror att trafiken vid en sådan blir alltför intensiv, och naturligtvis kan man överväga ett par eller flera sådana omlastningsterminaler. Utredningen »Nordtrans»>, gjord förra året inom Nordiska rådet, såg visserligen pessimistiskt på möjligheten att i dag lokalisera en storoljehamn till t.ex. någon plats i södra Norge.

Han har bestämt sig: supertankbåtar skall föras in i det som Nordtrans kallar »farvatten utanför befolkningstäta områden med ur rekreationssynpunkt attraktiva kustlinjer>. Någon omlastningshamn vill den svenska regeringen inte veta av. Herr talman! Under den här månaden har ett oljefartyg på mer än 100 000 ton och lastat med omkring 85 000 ton råolja för första gången gått in i Öster sjön. Det är den finländska tankern Tiiskeri. Den kommer nu att följas av den lika stora båten Enskeri från samma rederi. För en månad sedan fäste jag den svenska allmänhetens uppmärksamhet på de fartyg som närmade sig. I flera veckor har debatten varit intensiv. Om en sådan tanker går under i Östersjön har vi alltså ingen mellanstatlig katastroforganisation som kan gripa in. Visbykonferensen förra året ledde inte långt. Jag hoppas att den nya konferens, som herr Norling talar om, ger praktiska resultat. Men skulle »Tiiskeri» eller >Enskeri» eller något annat fartyg med lika mycket olja brytas sönder utanför vår kust eller utanför Finlands kust, så kan varken vi eller Finland klara konsekvenserna. I mer än två år har jag i riksdagen varnat för det läge som nu har uppstått. I mars 1968 begärde jag i första kammaren av dåvarande kommunikationsministern Lundkvist att han skulle ta initiativ för att förhandla både med svenska rederier och med Finland om ett uppskov med att sätta in supertankbåtar för olja i Östersjön till dess att vi byggt upp en effektiv katastroforganisation. Ingenting gjordes. I februari 1969 krävde jag samma sak, denna gång i andra kammaren, av Svante Lundkvist. Ingen åtgärd. I maj förra året tog jag åter upp frågan i en debatt här i kammaren med anledning av en motion i ämnet och kunde visa att man ingenting gjort från svensk sida på just denna punkt. I juni förra året efter olyckan med »Benedichte» föreslog jag i ett brev till kommunikationsministern kontakter på regeringsplanet mellan våra båda länder för att i god tid förhandla fram ett uppskov. Det brevet har jag återgett i årets interpellation. Sådana kontakter borde ha tagits i god tid så att rederi och regering kunnat resonera och planera utan jäkt och utan de inslag av prestige som lätt kan prägla debatten när båtarna redan är på väg. Men såvitt jag vet har man ingenting gjort från svensk sida för att få ett uppskov med insättande av de här jättefartygen till dess att vi har en gemensam katastroforganisation i Östersjön. I stället tycks de svenska myndigheterna nästan ha uppmuntrat Finland att sätta in supertankbåtar. På annat sätt kan man inte tolka de uttalanden som gång på gång har gjorts av chefen för det svenska sjöfartsverket när han har påstått att riskerna blir mindre med större båtar. Och genom att den svenska regeringen också gång på gång har avvisat mina krav på att den skall ta initiativ till bilaterala överläggningar med en annan medlem av Nordiska rådet i den här saken är den svenska regeringen medansvarig för den utveckling som vi har sett de senaste veckorna. Ingen får tro att faror av detta slag kan diskuteras från rent nationella utgångspunkter. Vi har lärt oss, särskilt vi i en ung generation, att förgiftad luft och nedsmutsat vatten inte känner några nationsgränser. För oss i Sverige är det ofta lika viktigt vilka luftreningsåtgärder man vidtar i Ruhrområdet i Västtyskland och vilka lagar om avloppen ut i Östersjön som finns i andra länder kring detta hav. Ett svenskt oljefartyg kan -— om vind och vågor har en viss riktning — förstöra stora delar av Finlands skärgård, och ett finländskt fartyg skulle kunna förstöra stora delar av Sveriges skärgård. Därför blir miljöfrågorna alltmer problem som måste handläggas i överläggningar mellan flera länder. Ockå i Finland finns en växande opinion mot de oljefaror som dess eget statsrederi Neste Oy nu ökar. En nyvald riksdagsman från svenska folkpartiet, Pär Stenbäck, i vars valkrets Sköldviks oljehamn ligger, instämde i ett tal för en månad sedan i mina varningar och fortsatte: »Varje lekman inser att ett jättetankfartygs haveri i Östersjön vore en katastrof av ohyggliga mått. Därför borde det sunda bondförståndet säga ifrån: risken är för stor att tas. Neste och båtvarven har till dess säkert bemödat sig om att tillfredsställa alla tänkbara trygghetskrav, men trots alla tekniska moderniteter kvarstår det obehagliga faktum att bl.a. den mänskliga faktorn förorsakar en olycka. Sjömännen har självfallet sin yrkesstolthet men den nyttar föga om tankfartyg helt enkelt exploderar, vilket ju inträffat på andra hav. Man frågar sig hur länge Neste fritt skall kunna sätta vår livsmiljö på spel.> Så långt Pär Stenbäck, som redan ett par gånger aktualiserat saken i den finländska riksdagen. Min fråga till kommunikationsminister Norling blir därför: Av vilket skäl har den svenska regeringen under dessa år vägrat att ta kontakt med den finländska regeringen i avsikt att komma överens om ett uppskov från båda länderna med insättande av supertankbåtar för olja i Östersjötrafik? Varför har ni inte tagit denna kontakt? Då kanske Bengt Norling åter svarar: Det här är »skrämselpropaganda»>. Riskerna är inte alls så stora som kritikerna säger. Så har det alltid varit när miljöfaror närmat sig och börjat debatteras. Alltid ställer sig någon belåten makthavare upp, som med myndiga tonfall slår fast att de som varnar har fel. När man började varna för biocider i naturen, för den »tysta våren» som närmade sig i takt med fågeldöden, fanns det många som talade om skrämselpropaganda. När man började finna fakta om vattendragens föroreningar var det att skrämma människorna. När man sade att Mälaren kan förstöras var det skrämselpropaganda — innan det delvis skedde — och när man nu säger detsamma om Östersjön finns det de som tror att det är våldsamma Ööverdrifter. När luftens försämring över storstäderna började orsaka rubriker i tidningarna fanns det snabbt profes sionella lugnare på plats som sade att det inte var så farligt. När bullermattorna från ett framtida civilt överljudsflyg fördes in i debatten ställde sig många upp och sade att vi inte kan hindra teknikens utveckling. När vi nu får rapporter som talar om en begynnande förstörelse av de stora oceanerna finns det alltid intressen som viftar undan varningarna som sensationsskriverier. När en stark svensk opinion, som kanske företräder en majoritet av medborgarna i det här landet, uttrycker oro för oljeskador och supertankers rusar landets kommunikationsminister fram med betyget: skrämselpropaganda: Detta har alltid varit — och kommer nog ofta att förbli — miljödebatternas litet trista arbetsvillkor. Argument och fakta är inte alltid tillräckliga. Först när katastrofen är ett faktum tvingas myndigheterna att ändra mening. Mina krav beträffande supertankbåtar i svenska farvatten har jag tjatat om i riksdagen, och jag kommer att fortsätta att upprepa dem. Öka inte storleken på tankbåtarna i Östersjön förrän vi har en effektiv mellanstatlig katastroforganisation! Ta inte in supertankers på Västkusten förrän motsvarande organisation finns i det området! Utred snabbt möjligheterna att undgå de här farorna genom omlastningshamnar och kanske pipelines längre fram! Bygg ut oljeskyddet och säkerhetstjänsten så snabbt som möjligt — men bygg inte politiken på övertro på dess möjligheter! Bryt den nuvarande laisser-fairepolitiken, låt-gå-politiken, på det område som gäller oljetransporter över haven och in till kusterna! För frågan gäller stränder, öar och vatten som är omistliga och måste skyddas om vi vill arbeta för ett mänskligare samhälle.

Herr talman! Jag har ett behov av att redan från början till herr Ahlmark säga, att jag tror att denna diskussion skulle tjäna allra mest på att vi ålade oss en viss disciplin i fråga om vad vi skall diskutera och vad interpellationen gäller. Herr Ahlmarks patetiska sätt att föra denna debatt påminner ju om Sankt Görans kamp mot draken, i detta fall oljedraken. Men, herr Ahlmark, det behövs inga patetiska tongångar här. Denna fråga är nog allvarlig ändå utan att vi tar till några sådana tongångar och tonlägen. Frågan förs under inga förhållanden, såvitt jag förstår, framåt om vi skall diskutera med den metoden.

Herr Ahlmark tycks inte läsa sin egen press utan litar tydligen på att där står sanningen och hela sanningen i denna fråga. Tyvärr är det inte så. Jag har tagit med mig ett enda urklipp ur en folkpartistisk tidning som ju bör stå herr Ahlmark något så när nära, ett urklipp som ger en mer nyanserad bild av problemet än andra inlägg i den debatt som förts sedan herr Ahlmark gjorde sitt s.k. utspel. Vestmanlands Läns Tidning, som måste vara herr Ahlmark bekant, konstaterar den 19 maj att »de berörda myndigheterna tycks ha det rätta praktiska greppet på frågan om jättetankers i Östersjön. Ämnet har blivit inflammerat genom de onyanserade ropen på förbud. Större fartyg är i regel tekniskt bättre rustade, vilket i sig själv ger vissa garantier mot olyckor.» Vem är det, herr Ahlmark, som Vest manlands Läns Tidning anser har det »rätta praktiska greppet», och vem är det som Vestmanlands Läns Tidning anser ha gjort ämnet »inflammerat genom de onyanserade ropen på förbud»? Jag skall inte trötta genom att läsa upp rader av andra tidningscitat; det får räcka med detta som alltså stått att läsa i Vestmanlands Läns Tidning. Herr Ahlmark måste ha läst mitt svar på interpellationen väldigt snabbt. Det kan inte bero på att han fått det för sent — han har haft det i flera dagar, men tyvärr måste han ändå ha läst det mycket snabbt. Han börjar nämligen sitt inlägg med att konstatera att det inte finns några planer utarbetade, att det inte finns någon samverkan utefter våra kuster och att det över huvud taget inte finns några planer beträffande det som bör göras. Ändå har jag i svaret — som jag dessutom läst upp, så att herr Ahlmark fått ta del av det än en gång — räknat upp alla de åtgärder som vidtagits och som håller på att initieras. även på den punkten gjorde sig alltså herr Ahlmark skyldig till ett fel — ett i en lång rad. Sedan nu sakfrågan. Herr Ahlmark tar upp frågan om små tankfartyg kontra stora, och han berör frågan om den ekonomiska effekten och mycket annat. Oljans betydelse för produktionen och hushållen i ett modernt samhälle som det svenska gör det ofrånkomligt att vårt årsbehov av olja är mycket stort. Drygt 25 miljoner kubikmeter förbrukar vi årligen i detta land. Kostnaden för oljeimporten utgör en mycket stor utgiftspost i den svenska ekonomin. En viktig faktor i detta sammanhang är naturligtvis transportkostnadernas roll i prisbildningen. Huvuddelen av den importerade oljan måste på grund av Sveriges geografiska läge i förhållande till de stora oljefyndigheterna transporteras hit sjövägen. Det har visat sig ekonomiskt fördelaktigt att använda stora tankfartyg för råoljetransporterna, och som herr Ahlmark påpekar i interpella tionen har detta lett till att transporterna förbilligats. I sin tur påverkar detta i positiv riktning samhällets och den enskilde konsumentens kostnader för oljan och dess slutprodukter, något som den som känner ansvar för landets ekonomi inte får bortse från. Det är emellertid självklart att de ekonomiska övervägandena inte får tillmätas avgörande betydelse, om det finns grundad anledning att tro att utvecklingen mot större tanktonnage innebär påtagliga risker för oljeskador. Frågan är då, herr Ahlmark, om det finns fog för den inställning som herr Ahlmark företräder och som enkelt uttryckt innebär: ju större fartyg, desto större risker. På den frågan är jag beredd att svara ett obetingat nej, vilket självfallet inte betyder att jag påstår motsatsen, d.v.s. att riskerna skulle minska i samband med att fartyget blir större. Men det är mycket betänkligt, herr Ahlmark, om man stirrar sig blind på tonnagefrågan och bortser från de andra element som måste ingå i riskbedömningen. Vill man som herr Ahlmark förbjuda tankfartyg av viss storlek att anlöpa svensk hamn, då måste man först bestämma tongränsen. Sätter man den — som herr Ahlmark försiktigtvis antydde när han nyss stod här — vid t.ex. 100 000 ton, då är man alltså beredd att påstå att ett fartyg på 95 000 ton innebär en väsentligt mindre risk. Ett sådant resonemang är naturligtvis helt ohållbart. Skräcken för det stora tanktonnaget bottnar förmodligen hos herr Ahlmark, och flera med honom kanske, i en föreställning om att hela oljelasten strömmar ut när en olycka händer. Under mycket olyckliga omständigheter kan det tänkas att en sådan totalkatastrof kan bli följden av en kollision eller en grundstötning. Men de moderna fartygen — och det gäller framför allt de allra största — är normalt utrustade med flera separata oljetankar. Att alla dessa skulle springa läck vid en olycka bedöms som mycket osannolikt. Det är alltså inte så enkelt som att en 20 000-tonnare vid en olycka släpper ut 20000 ton olja, en 40 000 tonnare 40000 och en 80 000-tonnare 80 000 0. s. v. Vid bedömningen av riskerna vid oljetransporter måste vi också komma ihåg att de större fartygen allmänt sett är bättre utrustade att stå emot kollisioner och grundstötningar och att de har modernare navigeringshjälpmedel än de mindre. De mindre går också normalt i betydligt besvärligare farleder än de större fartygen. Riskerna för kollisioner och grundstötningar är självfallet större i sådana leder, och följderna av ett förhållandevis ringa oljeutsläpp där kan bli mycket allvarligare än ett avsevärt större utsläpp i friare vatten. Vill man att oljetransporterna i våra farvatten skall ske endast med mindre tonnage, får man alltså vara beredd på att trafiktätheten i de trånga lederna ökar och därmed risken för kollisioner och allvarliga oljeskador. Det finns således ingen anledning att av säkerhetsskäl avstå från de ekonomiska fördelar för samhället och den enskilde som anlitandet av större tanktonnage innebär. Jag vill återigen understryka att det väsentliga vid alla oljetransporter, oberoende av fartygets storlek, är att de kringgärdas av betryggande säkerhetsanordningar. Herr Ahlmark kom också i sitt första inlägg in på de danska vattnen och ställde någon fråga till mig i detta sammanhang. Låt mig beträffande Stora Bältpassagen konstatera att Östersjöinloppens naturliga djup är cirka 17 meter på de grundaste ställena. I sin nuvarande sträckning tillåter infartsleden via Stora Bält inte passage av fartyg med större djupgående än omkring 13 meter, om godtagbara säkerhetsmarginaler skall upprätthållas, såsom jag sade i mitt svar. Jag sade också — och jag kan upprepa det — att detta djupgående motsvarar en lastförmåga av omkring 85 000 ton. Möjligheterna att med betryggande säkerhet ta in fartyg med cirka 15 meters djupgående har diskuterats. Vid Nordiska rådets session i år upplyste den danske transportministern Guldberg att upprättandet av en led för större fartyg förutsätter en mycket noggrann sjömätning, en omfattande utprickning, borttagande av flera vrak och mycket stora minröjningsarbeten. Guldberg upplyste också Nordiska rådet om att man på dansk sida inte är inställd på att anvisa medel för det ändamålet. Jag vill betona att även om Stora Bältleden skulle inrättas för passage av fartyg med ett djupgående på 15 meter, kan ändå inte fartyg med större lastförmåga än cirka 100 000 ton passera. Så länge man på dansk sida således inte är beredd att möjliggöra passage av större fartyg än sådana som nu med godtagbar säkerhetsmarginal kan gå genom Stora Bältleden finns det ingen anledning att på svensk sida ta ställning till frågan. En helt annan sak är att vi givetvis är beredda att medverka till åtgärder som endast syftar till att öka trafiksäkerheten i leden för de fartyg som nu kan passera där. Jag ber så att få citera ett uttalande som herr Ahlmark gjorde här innan han satte sig i sin bänk. Han sade: Jag är alldeles övertygad om att om herr Norling av någon anledning skulle få veta att man hittat en led — han talade om att hitta en led — i dessa farvatten, där man kan ta in 300 000-tonnare, är säkerligen herr Norling beredd att säga ja till det. Jag undrar om herr Ahlmark själv kan bilda sig en uppfattning om hur mycket av okunnighet som ligger i detta uttalande, att man 1970 helt plötsligt skulle hitta en led i Östersjön för 300 000-tonnare.

Herr talman! Det är en fördel om landets kommunikationsminister försöker skilja på Östoch Västkusten när han debatterar. När jag talade om 200 000-tonnare i Brofjorden utgick jag från att herr Norling visste att Brofjorden låg vid Lysekil. Och att Lysekil ligger vid Västkusten trodde jag också att regeringen kände till. Men det är väl lika bra att jag upplyser om det: Lysekil ligger vid Västkusten. När jag nämnde om en möjlig 300 000 tonnare som man kunde pricka ut en ränna och en farled för, tänkte jag alltså på någon sådan plats vid Västkusten, kanske t.ex. Brofjorden, som också har varit på tal såsom möjlig farled i framtiden för 300 000-tonnare. — Vi vet naturligtvis båda att dessa stora tankers inte kan gå in i Östersjön. Men nu gällde det alltså Västkusten. Det är klart att herr Norling är irriterad över att jag för debatten på det viset som jag för den — hans företrädare var lika irriterad, och ungefär lika passiv. Jag förstår mycket väl att han försöker värja sig mot alla de fakta, argument och värderingar, som jag för fram. Han säger att detta är som S:t Görans kamp mot draken — det är möjligt att detta är ett skojigt litet skämt som man har hittat på i kommunikationsdepartementet. Men ändå är ju den där tekniken — »tänk så patetisk den här debattören är!» — just det sätt på vilket de som är ointresserade av miljöfrågor ständigt har uppträtt. Tänk så patetisk Rachel Carson var när hon varnade för den tysta våren! Tänk så patetiska de är som talar om de stora oceanernas begynnande förstörelse! Tänk så patetisk den ungdom är som t.ex. ordnade miljödagen i Förenta staterna — oerhört patetisk! Tänk så patetisk t.ex. Dagens Nyheters ledarsida är när man ofta skriver om miljöfrågor där! Det är inte klokt vilken patetik! Och så patetisk Expressen verkar när man där på ledarplats skriver om supertankbåtar för olja! Det är ju rent ruskigt att vi här i landet har människor som är så patetiska när de diskuterar miljöfrågor. Det är skönt att vi har en kommunikationsminister som inte kan uppmobilisera några känslor i saken. Sedan citerade statsrådet ur en artikel i Vestmanlands Läns Tidning. Här hade statsrådet tydligen hittat en tidning som inte ligger i ett spridningsområde som gränsar till en kust. I tidningen hade man funnit några rader — jag har inte kontrollerat dem, men jag utgår från att hans citat var korrekt — som i någon mån ansluter sig till herr Norlings uppfattning. Herr Norling trodde sig ha funnit världens bästa argument. Jag tycker, med all respekt för Vestmanlands Läns Tidning, att det vore litet naturligare att gå till tidningar vilkas läsare bor vid och har kännedom om de kuster som berörs av supertankers och deras problem. Får jag då göra en liten exposé över tidningsuttalanden. Jag skall meddela vilken kust de har anknytning till så herr Norling förstår det. Blekinge Läns Tidning: »Vi vet dock att våra kuster över en natt eller ett dygn kan vara förstörda för den generation som i dag bygger och bor längs dem.> Det är södra kusten i stort sett. Östergötlands Dagblad — det är öÖstkusten: »Det är en oansvarig chanstagning att föra in så stora fartyg som det här rör sig om i Östersjön.» Göteborgs-Tidningen — det är Västkusten: »Den glada filosofi som går ut på att naivt nedvärdera all kritik förslår inte långt. Det kan gå bra att ta in supertankers både här och där 5 gånger eller 50 gånger, men den femtioförsta resan kanske det inte går lika bra, och ansvaret för vad som då inträffar drabbar tungt de nordiska regeringarna.» .

Sedan har vi Aftonbladet, som har spridning långt ut i landet. Och Aftonbladet, som står herr Norling betydligt närmare än mig, säger: »Stoppa jättetankbåtarna.> Jag tycker att det är ett otäckt patetiskt uttryck, men det står så. »Stoppa jättetankbåtarna.

Dessa ger oljebolag och rederier god vinst, men de är ett nederlag för alla dem som försvarar den miljö som är så svår att värdesätta i pengar.» Jag är ledsen att jag tar kammarens tid i anspråk för detta. Men eftersom herr Norling gjorde en utflykt till pressen var jag tvungen att korrigera den bild som han gav. Herr Norling säger sen att det görs en förfärlig massa saker för att klara ut problemet med oljekatastrofer, och att jag inte läst interpellationssvaret särskilt noggrant. Vad jag sade i mitt anförande var att om hundratusen ton råolja kommer ut i Östersjön, så saknar vi resurser för att bekämpa den mängden. Då kommer kanske på några dagar tiotals mil av den svenska kusten att förstöras för generationer framåt. Så är det inte alls, för här gör man väldigt mycket, antyder herr Norling. Jag har aldrig tidigare hört någon påstå att den svenska oljeberedskapen i dag skulle kunna klara ett haveri med en supertanker. Vi har ju sett vilka stora problem man haft bara med hundra eller tvåhundra ton, alltså en tusendel av den volym som skulle kunna komma lös, om en jättetanker bryts sönder. Här har jag faktiskt stöd av en av herr Norlings kolleger, nämligen statsrådet Ingemund Bengtsson. Han är jordbruksminister och miljöminister, men herr Norling kan ju ändå lyssna på honom. Han har sagt: Vi har ännu inte ett oljeskydd som förslår för all den olja som skulle rinna ut vid ett totalhaveri. Däremot hänvisar han till räddningstjänstutredningen, som först i höst kommer med ett förslag till statlig oljeskyddsberedskap. Herr Bengtsson säger alltså klart och tydligt att vi inte skulle kunna klara en sådan oljekatastrof men att en utredning framlägger förslag i höst. I och för sig är detta yttrande av statsrådet Bengtsson ett understatement, men han är inne på rätt spår: vi kan inte klara en sådan situation. Därför drar också herr Bengtsson något annorlunda slutatser än herr Norling på denna punkt. Jag kan citera en gränschef vid generaltullstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten. Han skrev i en tidning, att >även en betydligt mindre kvantitet olja än 100000 ton utgör — om den kommer lös — ett allvarligt eller dödligt hot mot Östersjön». Vidare såg jag i Aftonbladet en intressant kommentar.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka herr Ahlmark för upplysningen att Gotland är en ö. När det gäller det tidningscitat som jag anförde vill jag nämna, att Vestmanlands Läns Tidning trycks i Västerås och att dess utgivningsområde således nära ansluter till Mälaren, På denna punkt har herr Ahlmark alltså möjlighet att förbättra sina kunskaper i geografi. Innan vi avslutar denna debatt vill jag vidare åtminstone få ett besked från herr Ahlmark i frågan hur herr Ahlmark definierar begreppen supertanker eller jättetanker. Hans besked skall inte kretsa kring olika tontal utan skall exakt ange för oss var gränsen enligt herr Ahlmarks mening skall sättas för begreppet supertanker. Just nu passerar 85 000-tonnare in i Östersjön. Skall gränsen sättas vid denna storlek eller skall den ligga högre eller lägre? När herr Ahlmark på slutet redovisade ett exempel på vilka besvärligheter som möter kaptener på båtar, som kan råka i kollisionskurs med mindre fartyg av olika typer, fick jag det intrycket att gränsen enligt herr Ahlmarks uppfattning måste ligga vid omkring 10 000 ton. Det kan inte vara möjligt att man inte skulle kunna möta exakt samma svårigheter som dem herr Ahlmark talade om även på fartyg som inte har större tonnage än 10 000 ton. Men vi kanske får ett besked av herr Ahlmark om vad han menar med supertankers. Sedan lämnade herr Ahlmark en feluppgift, och vi skall väl ändå så långt det är möjligt hålla oss till fakta. Herr Ahlmark sade att den finska oljetankern Tiiskeri hade haft två meter kvar till botten. Det kanske var en felsägning, och i så fall ursäktar jag den. Det är nämligen så, att farleden är 17 meter djup. Fartyget är 13 meter djupt, och 13 från 17 blir inte 2. När det sedan är fråga om vår beredskap, som herr Ahlmark också tog upp, vill jag bara med några ord belysa att vår oljeberedskap, trots vad herr Ahlmark här säger, inte är riktigt så dålig och att vi inte behöver vara rädda för att visa upp den även i andra sammanhang och även tala om den här. Oljeskyddsberedskapen är uppbyggd så att man först har vissa basresurser med mycket hög insatsberedskap. Huvudansvaret ligger på kustbevakningen, som med båtar, sambandsmedel och ledningsorgan kontinuerligt övervakar hela kusten. För uppläggning av förråd i de yttre kusttrakterna av vissa oljebekämpningsmedel och för anskaffning av specialfartyg m.m. har 10 miljoner kronor ställts till kustbevakningens förfogande under en treårsperiod. Länsstyrelserna i kustlänen samarbetar intimt med kustbevakningen och har utfärdat föreskrifter om alarmeringsoch sambandsvägar. Länsstyrelsernas beredskapsplaner innehåller också förteckningar över tillgängliga personella och materiella resurser för oljebekämpning. Dessa basresurser kan vid behov trappas upp med andra förberedda resurser. I dem ingår leveranser av bekämpningsmedel och anlitande av inhyrda fartyg och flygplan. Oljesaneringsföretag kan larmas, liksom bärgningsbolag, marinen och sjövärnet. Möjligheterna att anlita grannländernas resurser ingår också i kartläggningen av vår beredskap. Ati den här beredskapen fungerar effektivt har vi, i motsats till herr Ahlmark, fått bevis på vid många olika tillfällen. Jag skall inte exemplifiera i onödan, men som ett exempel kan jag nämna kollisionen mellan ett liberianskt tankfartyg och ett norskt torrlastfartyg utanför Trelleborg för ett år sedan. Ett par minuter efter det att kollisionen hade rapporterats gick två kustbevakningsfartyg ut till olycksplatsen. Så snart man fått bekräftat att olja läckte ut från tankern, gavs oljeskadelarm över hela Skånes sydkust. Olycksplatsen bevakades kontinuerligt tills det stod klart att oljefläcken skulle upplösas av sig själv. Ett annat exempel är olyckan utanför Vaxholm i vintras. Trots att bekämpningsarbetet utfördes under mycket ogynnsamma =<:förhållanden, lyckades man oskadliggöra så gott som all olja praktiskt taget helt utan skador på stränder och fågelliv. När frågan sedan gäller större och mindre fartyg och de större eller mindre riskerna för oljeutsläpp i de olika situationerna, kan man naturligtvis, som herr Ahlmark, tycka och tro att katastroferna skall bli betydligt större i det ena än i det andra fallet. Jag försökte i mitt förra inlägg bevisa att det inte nödvändigtvis behöver vara på det sättet, bl.a. mot bakgrund av att oljebåtar nu inte är så beskaffade att det normalt sker en totalexplosion och att all olja rinner ut vid ett och samma tillfälle. Något försök att sakligt bemöta detta inlägg från min sida gjorde inte herr Abhlmark utan han nöjde sig med att rent allmänt konstatera att jag nog med glädje såg fram mot de större och större fartyg som skulle uppenbara sig i våra farvatten. Detta är enligt min mening en mycket svag argumentering när vi ändå seriöst skall försöka diskutera när och hur de största riskerna uppstår. Men, herr Ahlmark, mängden av den olja som släpps ut är inte alltid avgörande för skadans omfattning. Under det första halvåret 1969 inträffade således två tankbåtsolyckor, vilka visade att ett litet oljeutsläpp kan vålla betydligt allvarligare skador än ett väsentligt större utsläpp. I januari i fjol gick den brittiska tankbåten London Harmony på grund utanför Vaxholm. Fartyget var på 18 000 ton, och vid grundstötningen läckte omkring 100 ton olja ut. Genom att oljan flöt in under isen blev upprensningsarbetena mycket besvärliga, och de kostade ungefär 4 miljoner kr. I maj i fjol kolliderade den liberianska tankbåten Benedichte på 70 000 ton med ett torrlastfartyg. Omkring 2500 ton olja läckte ut men vållade inga som helst skador, eftersom olyckan skedde på öppet vatten och oljan löstes upp och försvann av sig själv som jag nämnde för en stund sedan. Av intresse i det här sammanhanget är också ett uttalande i den expertrapport som den brittiska regeringen lät sammanställa efter »Torrey Canyon> olyckan för tre år sedan.

Men vi skall naturligtvis hela tiden, herr Ahlmark, oavsett vilka motiv vi kan ha, arbeta seriöst med dessa frågor. Därför skall vi, så långt det är möjligt, undvika att driva fram en stämning som till yttersta konsekvens skulle kunna få att vi, i stället för att förbättra förhållandena och underlätta för oss alla som skall syssla med dessa frågor, bara försvårar arbetet. Jag kan inte hjälpa att jag ibland funderar över vad som kan ligga bakom en djup tanke — om nu tanken är djup. När jag häromdagen slog upp tidningen Expressen stod där en ledare under rubriken Hur många gånger står lyckan bi?, och ledaren illustrerades med en bild under vilken det stod: Supertankers profil jämförd med en Djurgårdsfärjas. Då man ser den bilden behöver ju fantasin inte sväva i väg alltför långt förrän man frågar sig: Är baktanken till en sådan silhuettbild på Expressens ledarsida att man har att vänta sig supertankers mellan Nybrokajen och Allmänna gränd inom den närmaste tiden?